Herr talman! Jag är mycket väl medveten om vem som har motionerat. Jag reagerade för texten i reservationen där det står att svensk ridsport står och faller med om vi skall ha moms på foder till hästar eller inte. Det är ju horribelt att påstå en sådan sak. När det gäller fotvården finns det en utredning som jag själv leder, där vi håller på att utreda dessa frågor. Det kommer svar i sinom tid, förhoppningsvis ganska snabbt. Låt oss avvakta den utredningen, så får Peter Kling och Ny demokrati se vilken ståndpunkt som gäller i framtiden.
Herr talman! Jag tackar Karl-Gösta Svenson för att vi kanske får momsbefrielse på fotvården så småningom. Beträffande reservationen är det kanske att ta i, men ibland är det kanske meningen att man skall ta i litet extra för att få litet tryck på saker och ting. Men ridsporten står och faller inte med momsen. Det kan jag villigt erkänna, Karl-Gösta Svenson.

Herr talman! Det är faktiskt inte lätt att agera i riksdagen, eftersom man helt tycks blunda för sakargument. När jag hör moderaten Karl-Gösta Svenson börjar jag undra om han över huvud taget vet vilka beslut som har fattats. Man pratar om krångliga system. Ja, vi är förvånade och tycker att det är mycket krångligt och olämpligt att ha olika momssatser inom turistnäringen. Det påstås att man sänkte turistmomsen, men man gjorde ett stort undantag. Det gjordes ett undantag för det som är motorn i turistnäringen, nämligen de stora parkerna och nöjesfälten. Liseberg, Kolmården och alla andra parker betalar den höga momsen, medan andra betalar 18 %. Sedan kritiserar man olika nivåer. Persontransporter tycks bara vara buss, järnväg och flyg, det som man åker som riksdagsledamot. Man tycks glömma att svenskarna faktiskt åker bil på semestern. Vi har världens högsta bensinpris. Många säger att det är Italien som har det, men Italien har faktiskt avdrag för turisterna. Vi har världens högsta pris på bensin. Det finns en annan momsbelagd bransch, nämligen taxinäringen. Det är intressant att titta på den, t.ex. när det gäller Stockholmsområdet. Det skulle ske en avreglering, och pengar skulle komma in till staten. Vad har hänt? I dag är taxinäringen i stort sett en svart bransch. En taxichaufför tjänar i dag i genomsnitt 7 000 kr. i månaden. Staten har gått in med lönegarantier på 20 milj.kr. Ändå påstås det att branschen fungerar bra. Lika dumt är det med turistmomsen. Jag vet inte hur många gånger jag har stått här och förklarat gång på gång hur det har sett ut senaste tiden. Jag vet inte om Svenson och andra har tittat på statistiken. Sedan 1990 har turistbranschen förlorat 25 % i omsättning. År 1991 var första året som intänkterna från utlandet minskade totalt sett. Resevalutaintäkterna har ökat konstant, utom förra året. Det är ganska underligt. Under de tre senaste åren har underskottet ökat med 5 miljarder. Jag kan upprepa hur det ser ut i turistbranschen. Där har varit 1 100--1 200 konkurser och 30 000, kanske fler, har blivit arbetslösa, och det ofta i glesbygden. Branschen är kolossalt i kris. Senast visar Kolmårdens djurpark 6,9 miljoner i underskott. Skall parken läggas ned, eller skall skattebetalarna betala? Om skattebetalarna betalar, blir kontentan att de privata parkerna får själva lösa hur deras underskott skall finansieras. De kommunala parkerna, som utgör den största andelen av parkerna, får däremot alltid pengar från staten. Jag vill påstå att momsen utgör en kolossal missräkning. Vi har sett hur det har gått i andra länder. Ofta skylls det på att företrädare för turistnäringen har snackat om att priserna är för höga. Jag har faktiskt kollat detta. Jag har själv åkt ut i Europa och insett att detta faktiskt är sant. Det är oerhört dyrt i Sverige. Vi kan göra en jämförelse. Disneyland och Liseberg tar ut exakt samma entréavgifter. Den som har besökt båda parkerna inser att det är horribelt. Hotell och mat -- allt finns till nästan halva priset. Sedan får socialdemokraterna säga vad de vill. Jag tycker att det är att omyndigförklara folk att hävda att det är branschens eget fel eftersom man säger allt är så dyrt. Det är detsamma som att säga att folk inte förstår att det är dyrt i Sverige. En del anser tydligen att de inte fattar det. Vad kan vi se i annonser? Jo, SAS och alla statliga företag annonserar om Disneyland, Sevilla osv. Dessa ställen är naturligtvis momsbefriade -- självklart. Folk som skickas ut ur landet skall naturligtvis slippa moms. Men de som kommer hit skall åka på så mycket moms som möjligt. Vänsterpartiet tycks inte tro på den svenska företagaren. Då är det verkligen kris i landet. Om jag skall starta en rörelse, måste jag naturligtvis tro på att det skall bli en omsättning. Självfallet är det på samma sätt här. Det är bevisat på så många andra ställen. Irland, t.ex., sänkte sin moms rejält, och turistnäringen fördubblades på tre år. Jag har ett argument till. Det sägs att det råder en kris i Sverige och därför har turistnäringen minskat i omfattning. Det är underligt. I Norge råder en oerhörd kris. Där har turistnäringen ökat med 10 %. I Danmark likaså. I lågkonjunkturer går turistnäringar och nöjen över huvud taget ofta mycket bättre. Karl-Gösta Svenson sade att nollmoms är förbjudet. Då förstår jag inte varför inte det införs moms för t.ex. cirkus och Folkets park. En folkpark kan ha ett visst uppträdande utan att moms tas ut, medan t.ex. Liseberg åker på moms. Det finns så mycket dumheter med denna moms. Jag har fortfarande inte fått svar från någon om vad den egentligen har kostat samhället. Det är fråga om åtskilliga miljarder.

Herr talman! Frågan är inte om vi i Vänsterpartiet tror på svenska företagare eller inte. Det viktiga är att företagarna tror på sig själva i en ekonomi. Det är inte politiker som skall tro på företagarna, utan det skall företagarna göra själva. Så fungerar det på marknaden, och det tycker nog Bert Karlsson också. Vi i Vänsterpartiet har faktiskt, om Bert Karlsson har observerat det, föreslagit att hotell och restaurangtjänster skall befrias från moms, alternativt att det skall vara en lägre nivå. Det enda lilla momentet vi lägger in är att vi vill finansiera de skattesänkningar vi föreslår. Här kan vi överväga om det måste ske till 100 %. Vi kan tänka oss att diskutera den saken. Men någon typ av finansiering måste göras, och det är vad Bert Karlsson inte vill göra. Det är sant att Irland har haft en uppgång i turismen. Irlands ekonomi har rent allmänt varit på uppgång. Alldeles nyligen gick Irlands ekonomi alldeles totalt i baklås och man hade djupa ekonomiska problem. En rad andra åtgärder förutom att sänka momsen vidtogs i Irland. Näringen gjorde mycket själv, och myndigheterna gjorde en samlad insats. Det var fråga om en rad samverkande insatser. Danmark har haft en stor ökning i sin besöksnäring. Men Danmark har haft en generell, hög moms. De enkla sambanden finns inte, de tulipanarosorna som löser allt. Jag vet att Bert Karlsson eftersträvar detta. Men det är krångligt i en komplicerad samhällsekonomi. Jag förstår dock inte kritiken när vi nu går åt det hållet. Vi är i alla fall överens om rörelseriktningen. Det blir då litet udda att vända sin kritik mot Vänsterpartiet. Vi i Vänsterpartiet har då i meningsyttringen vid mom. 4 tagit med att vi kan överväga om det har gjorts en för hård gränsdragning. I vår meningsyttring på s. 31 hävdar vi att det bör övervägas om även permanenta temaparker skall befrias från mervärdesskatt. Men först vill vi ha en utredning som tar fram vad detta kommer att kosta och hur det skall fungera. Det finns faktiskt en meningsyttring.
Herr talman! När det gäller temaparker är det ganska enkelt. I stället för att parkerna skall fungera av sig självt skall stat och kommun subventionera verksamheten. Det förstår jag inte alls. Vidare har vi frågan om finansieringen. Det är bara att se på siffrorna. Det är samhällsekonomiskt förkastligt, idiotiskt, att svenskarna åker från Sverige i stället för att turista i sitt eget land. Om svenskarna stannar i Sverige och turistar här kommer pengarna Sverige till del. Alla partier snackar om att dra i gång företagandet. Det var tidigare en hearing i riksdagen om turistnäringen. Alla företagare var överens om, att om de fick likvärdiga konkurrensvillkor skulle de klara konkurrensen. Det har alltid varit ett problem att vi säger en sak i riksdagen men gör något helt annat. Jag kan berätta vad Jesus sade en gång -- för att ta det i religiösa termer --, problemen fanns nämligen redan på den tiden. Jesus snackade då med översteprästerna, som till varje pris skulle förstöra för honom. Han berättade en liknelse, som jag tycker passar bra i riksdagen. En man hade två söner. Mannen sade till den ena sonen att han måste ut och arbeta. Nej, svarade sonen. Det ville han inte göra. Men efter en vecka ångrade sig sonen. Till den andra sonen sade mannen att han måste ut och arbeta. Ja pappa, svarade sonen. Det skulle han göra med en gång. Men han gick aldrig ut och arbetade. Ni kan själva fundera på vem som gjorde rätt. Men tyvärr tycker jag att den här berättelsen har en viss likhet med riksdagen.
Herr talman! Jag ser inte något annat alternativ än att säga till Bert Karlsson att det som finns att rösta på i kammaren är Vänsterpartiets meningsyttring vid mom. 4.
Herr talman! Jag tänkte diskutera frågan om finansieringen. Vi har varit inne på den frågan tidigare, och jag vet att Lars Bäckström var intresserad av den. Det fanns ungefär 4--5 miljarder att hämta hem hos alla dem som är skrivna i andra länder. Men det var inte speciellt många som var intresserade av att alla i det här landet skall betala skatt. Det är mycket förvånande. Även det förslaget kommer från en Moderat. Alla förslag från Moderaterna tycks vara löjliga.
Herr talman! När man hör Bert Karlsson får man uppfattningen att momsnivån för turistnäringen i Sverige skulle enbart ha orsakat den volymminskning som har funnits och kanske fortfarande finns. Men Bert Karlsson säger att det finns andra bidragande orsaker. I hans egen motion hävdar han att Iraks invasion av Kuwait och andra faktorer som t.ex. dåligt väder har haft en inverkan på turistnäringen i Sverige. Bert Karlsson hävdar själv i sin egen motion att det är mer än momsnivån som har varit avgörande för utvecklingen av volymen när det gäller turismen i vårt land. Vidare har vi frågan om regeringens inställning i frågan. I den bok som vi alla har fått om Sverige, Europa och skatterna, framgår det klart från finansdepartementets sida att det är samhällsekonomiskt bra med en reducerad momssats. Men momssänkningen måste naturligtvis finansieras. Det är nödvändigt att vi i Sverige anpassar oss till de nivåer som finns när det gäller mervärdesskatten i omvärlden. Då blir det förmodligen också dynamiska effekter. Men i det ekonomiska läge vi befinner oss i är det nödvändigt att alla skattesänkningar totalfinansieras. Det finns i dagsläget inte utrymme för att sänka turistmomsen ytterligare. I höstas, strax före jul, beslöt vi då om en sänkning till 18 %, och vi har sett att det har inneburit klara förbättringar för näringen. Vidare har vi frågan om den s.k. nollskattesatsen, dvs. teknisk skattskyldighet när det gäller mervärdesskatt. Vad jag kan förstå, måste Sverige som EG-medlem bredda momsbasen för de områden som i dag är momsbefriade i Sverige men som ingår i momsbasen i nuvarande EG-länder.
Herr talman! Jag vet inte var Svenson har sett dessa förbättringar. Jag känner inte till något i det här landet. Självfallet är det inte bara momsen som har orsakat nedgången, utan det är det allmänna kostnadsläget. Men försök att säga till Gyllenhammar att lönerna skall höjas med 70--80 %. Det är vad momsen motsvarar i turistnäringen. Jag kan lova att han och de hade packat och åkt till Spanien omedelbart. Det hade inte funnits en möjlighet att överleva en dag. Det kommer inte heller turistnäringen att göra. Vilket konto skall alla konkurser tas på, och vilket konto skall vara för de arbetslösa, osv.? Jag kan räkna upp hur många exempel som helst. Men ni räknar bara på konton hit och dit. Är det inte fråga om ett eget konto, räknas plötsligt inte pengarna. Om det är kommunerna som betalar, är det inte riksdagens problem. Jag fattar inte att inte ni fattar att hela Sverige faktiskt är vi och ingen annan. Alla pengar som betalas ut är faktiskt skattebetalarnas pengar. Det är sedan sak samma om det är fråga om stat, kommun eller landsting. Det är ofattbart att inte ens Moderaterna tror på de dynamiska effekterna. Det hade varit en sak om inte Vänstern hade trott på det. Men det är ofattbart när Moderaterna tvivlar.
Herr talman! Vi tror på de dynamiska effekterna. Företrädare för branschen har vid en uppvaktning hos mig personligen sagt att de såg klara förbättringar när sänkningen skedde från 25 till 18 %. Det är en dynamisk effekt som har konstaterats i efterhand. Karlsson, för att det i hög grad skall ske en anpassning till Europa, är det nödvändigt att totalfinansiera den skattesänkningen. I det ekonomiska läge Sverige befinner sig i, kan vi inte inteckna en dynamisk effekt i framtiden. Då förlorar vi vår trovärdighet inför omvärlden. Räntorna blir höga, och det drabbar alla drastiskt. Avvakta och se, och sedan kan vi göra en sänkning när resurserna finns.
Herr talman! Jag fick inte något svar av Karl-Gösta Svenson. Skall Norrköpings kommun, och alla andra kommuner, betala underskottet i parkerna? Vem skall betala, och vilket konto skall pengarna tas från?

Herr talman! Jag frågade i mitt inledningsanförande Ny demokrati om man än en gång hade läst igenom motion Sk617 och om man inte litet grand skämdes över formuleringarna i motionen. Partiets företrädare i skatteutskottet svarade inte, kanske för att han hade haft den goda smaken att inte underteckna motionen. Men här är det en partimotion med Ian Wachtmeister, ordförande i partigruppen, som första namn, och Dan Erikson är en av dem som har skrivit under motionen. Visst kan det hända ibland att någon av oss som enskilda ledamöter lämnar in en motion som är litet slarvig, litet ytlig, men det är mycket mycket allvarligt när det är en partimotion. Jag skulle vilja be Dan Eriksson om en förklaring till varför ni har formulerat motion Sk617 så som ni har formulerat den.

Herr talman! Motion Sk617 handlar om begravningsmomsen. I den motionen har ni skrivit bl.a.: ''Skulle inte politiker av alla schatteringar kunna visa sina väljare den respekten att låta dem begravas utan att sticka in sina långa fingrar för att plocka åt sig skattepenningar. I en röstmaximerande politikerhjärna kanske åtgärden förefaller överflödig. Den begravda får ju inte rösta -.'' Ni skriver vidare: ''Vi anbefaller en ny väg genom de politiska hjärnvindlingarna: tänk på att alla röstande skall begravas.'' Ni har avslutat partimotionen med att skriva: ''För att lugna oroade skatteindrivare vill vi meddela att enligt vårt förslag skall medvetslösa även i fortsättningen betala moms.'' Visst kan vi skämta här i riksdagen, men skall vi vara plumpa? Och skall vi ha ett synsätt så grovt som det som uttrycks i denna partimotion? Jag tycker att det är på sin plats att Dan Eriksson som företrädare för Ny demokrati och å sin partiordförandes vägnar ber kammaren men också de verkliga människor som har röstat på oss, både de som röstat på Ny demokrati och de som röstat på oss andra, om ursäkt. Det här är rejält dåligt!

Herr talman! Jag vill för protokollets skull rätta till en sak som har sagts här i dag. Karl-Gösta Svenson har anklagat mig för att ha skrivit i reservation 12 vid mom. 18 att jag anser att ridsporten står och faller med momsen på bl.a. hästfoder. Nu skall jag läsa upp reservationen, så att ledamöterna och publiken får ta ställning till om jag har sagt att ridsporten står och faller med detta. Reservationen lyder så här: ''Enligt utskottets uppfattning bör man beakta att ridsporten utövas av ett stort antal ungdomar, kanske främst av unga flickor. Det är ett känt faktum att flickor har svårare än pojkar att få gehör för sina krav på goda möjligheter att utöva sport och idrott, och redan detta talar för att samhället bör undanröja det ekonomiska hinder för ridsportens utövande som momsbelastningen på hästarnas foder utgör. Därtill kommer den värdefulla sociala insats som görs av ridklubbarna genom att de unga ryttarna fostras att själva ta ansvar för hästarna. Mot bakgrund härav ställer utskottet sig bakom yrkandet i motion Sk644 att begära en översyn av momsreglerna inom ridsporten, främst momsen på hästfoder. Riksdagen bör göra ett uttalande av denna innebörd.'' Det är vad som står i min reservation nr 12, Karl

Herr talman! Det är nog mer som borde ha rättats till än det som Peter Kling sade när det gäller uppgifter som kommer från Ny demokrati. Jag reagerade på litet avstånd från debatten, när Bert Karlsson påstod saker om Kolmårdens djurpark som definitivt är oriktiga. Situationen för landets djurparker är nog tillräckligt tuff ändå, utan att det skall behöva lämnas felaktiga och negativa uppgifter om dem. Det förhåller sig alltså inte på det sätt som Bert Kolmårdens djurpark. Det är inte riktigt det Bert Karlsson sade om kommunala bidrag. Kommunen ger inga bidrag till djurparken, för kommunen har sannerligen en tuff situation att klara ändå. Jag tycker att Bert Karlsson borde ägna sig mer åt sina egna angelägenheter än åt att göra felaktiga beskrivningar av andras verksamheter. Jag har en egen motion som just handlar om djurparker, och jag noterar i betänkandet att Vänsterpartiet i handling går längre än vad Ny demokrati gör när det gäller momsbefrielse för djurparker. Så inte heller på den punkten har Ny demokrati levt upp till vad partiet tidigare har hävdat. En utredning har tillsatts för att försöka klara ut om det går att åstadkomma en nedsättning av momsen för exempelvis djurparker eller kanske t.o.m. få dem momsbefriade. Jag avvaktar resultatet av den utredningen.

Herr talman! Det svenska jordbruket genomgår för närvarande en mycket omfattande avreglering och omställning. Det bör lägga en god grund för en fortsatt livskraftig jordbruksnäring. Initiativet till omställningen togs av den socialdemokratiska regeringen. Men enigheten var stor om behovet av en omställning. Vid utskottsbehandlingen av regeringens proposition skedde också en del förändringar i förhållande till förslaget, men när beslutet fattades av riksdagen var det mycket stor och bred politisk enighet bakom förslagen, och det är ju tillfredsställande. Men just därför är det förvånande att det tycks ha gått grus i omställningsmaskineriet. Det finns i dag en stor oro bland lantbrukarna för hur det egentligen skall gå med omställningen och det fortsatta arbetet. Det framgår tydligt när man läser tidningen Land. Besked och riktlinjer efterlyses från regeringens sida och från jordbruksminister Bönderna känner sig många gånger svikna och övergivna. Man måste då ställa sig frågan: Är det kanske en logisk följd av en del uttalanden och utfästelser som gjordes av bl.a. den dåvarande oppositionspolitikern Karl Erik Olsson i valrörelsen? Då var kanske det viktigaste målet att lägga grunden för och nå ett regeringsskifte. Vi Socialdemokrater beklagar att ett av syftena med omställningen -- att ge bönderna klara spelregler inför framtiden -- med detta också förfuskats. Det är viktigt att regeringen nu klargör sin avsikt, som ändå uttrycks i budgetpropositionen, jordbruksbilagan, som vi nu skall behandla, nämligen att beslutet om omställningen ligger fast. Men efter en så omfattande reform som omställningen av livsmedelspolitiken är uppföljningen en mycket viktig sak. Regeringen har tillsatt en omställningskommission -- nu gäller det för den kommissionen att börja arbeta på allvar och att se till att riksdagen får rapporter om hur omställningen fortgår. Om någonting går fel och inte svarar mot intentionerna i beslutet är det viktigt att korrigeringar sker snabbt, men de skall naturligtvis följa de principer som vi lade fast i riksdagsbeslutet. Naturligtvis innebär omställningen av jordbruket påfrestningar för de människor som lever på landsbygden och som har sin sysselsättning inom näringen. Men förändringar är också utmaningar och tillför nya möjligheter till utveckling av den svenska landsbygden och den svenska jordbruksnäringen. För att ta till vara dessa möjligheter föreslår vi i en motion en ökad satsning på utbildning, forskning och utveckling inom naturbruket. Det finns i dag naturbruksskolor i våra län. Dessa bör nu bli bas för upprättandet av gröna utbildningscentra genom att nya utbildningslinjer tillförs. Det finns i dag ett stort intresse för utbildning inom t.ex. hästsport, djurvård och miljökunskap. Här finns nära beröringspunkter med utbildningen inom lantbruket. Det ökar elevunderlaget och ger därmed eleverna större valfrihet när det gäller utbildningslinjer. Därför bör regeringen i arbetet med nya läroplanen se till att inrättande av gröna utbildningscentra möjliggörs. För att vi skall kunna upprätthålla en animalieproduktion är det viktigt att det finns en fungerande avbytartjänst. En sådan är viktig också för att många jordbrukare skall kunna leva ett socialt acceptabelt liv. Det gäller kanske framför allt de mindre jordbruksföretagen. Det är viktigt att vi ger de människorna möjligheter till semestrar och helgledigheter, och då måste vi lösa problemet med avbytartjänsten. Under tiden fram till 1995, då prisregleringen slutgiltigt skall vara avskaffad, måste regeringen och näringen ta ett ansvar för att ett nytt system för arbytarverksamheten utarbetas. För både producenter och konsumenter är det av stort intresse att det finns en fungerande veterinärorganisation över hela landet. Den svenska veterinärorganisationen är relativt väl utbyggd och av hög kvalitet, men trots allt finns det problem, kanske främst i glesbygden och kanske mest markerat i de nordligaste länen med de långa avstånden. För att uppnå intentionerna med småskalig produktion och förädling i glesbygd är det viktigt att vi har en fungerande veterinärorganisation och att kostnaderna för den är rimlig. Av den anledningen är det rimligt att veterinärorganisationen utreds, och det sker ju nu. Men i avvaktan på utredningens förslag bör djursjukvårdsavgiften inte höjas, vilket föreslås i budgetpropositionen. En annan fråga som Socialdemokraterna har tagit upp i motionerna är fiskevårdsavgiften. Sport-och fritidsfiske är en populär fritidssysselsättning för många människor i vårt land. Inte minst viktigt är att sportfisket ökar människornas medvetande om vikten av ett aktivt naturvårdsarbete. Tillsammans med miljö och naturvården är fiskevården avgörande för utvecklingen av möjligheterna till sportfiske. Fortsatta insatser till stöd för utvecklingen av sportfisket är därför angelägna. Behovet av resurser till detta är stort, och den socialdemokratiska regeringen tog initiativet till en utredning om införande av en allmän fiskevårdsavgift. Vi har fått förslagen, och vi kan nu med förvåning konstatera att den borgerliga regeringen inte har för avsikt att medverka till införande av en fiskevårdsavgift. Jag vill därför ställa frågan hur regeringsföreträdarna har tänkt sig att i framtiden finansiera fiskevården. Nu sker det en halvering av avgiften, nästa budgetår kommer den att helt utgå. Omställningen genomförs i flera steg. Det första steget består av avregleringen som nu genomförs. I det andra steget skall gränsskyddet behandlas. Enligt beslutet skall det andra steget tas när GATT förhandlingarna är genomförda. För näringen är det viktigt att från konkurrenssynpunkt vara så väl rustad som möjligt inför ett medlemskap i EG. Därför är det nödvändigt att vi nu också börjar förbereda näringen för den konkurrenssituation som kommer att råda inom EG. Det kan vi göra inom ramen för det livsmedelspolitiska beslutet. Skogsbruket är en av våra absolut viktigaste och mest betydelsefulla näringar. Skogsnäringen har lagt grunden till vårt välstånd och vår välfärd. För närvarande utreds detta av en skogspolitisk kommitté, tillsatt av den socialdemokratiska regeringen, som skall lägga fram sina förslag inom några månader. Därför är det förvånande att regeringen nu går in och gör avsevärda ingrepp i skogspolitiken innan kommittén är klar med sitt arbete. När vi Socialdemokrater hade regeringsmakten blev vi anklagade för att skogsvårdsavgiften var en ren beskattning. Men under den tiden klarade vi ändå stödet till skogsbilvägar, olika skogsvårdsåtgärder, osv. Nu flyter skogsvårdsavgiften in samtidigt som bidragen tas bort. Nu, efter det att vi har behandlat budgetpropositionen, kan man säga att det är befogat med kritik för att skogsvårdsavgiften är en skatt. Varför är de borgerliga ledamöterna, som tidigare argumenterade så högljutt, nu så tysta? Det handlar i alla fall om åtskilliga miljoner. När det gäller försurningen menar vi Socialdemokrater att det är en mycket angelägen fråga; våra skogar påverkas och t.o.m. dör. Samma utveckling kan man se i våra sjöar. Vi menar att det är tveksamt om den höga ambitionsnivå när det gäller kalkningsprogrammet som vi antog i samband med 1991 års miljöpolitiska proposition kan upprätthållas. Vi vill därför tillföra ytterligare Den översiktliga skogsinventeringen har visat sig ha stor betydelse. Den har också gett de positiva effekter som var avsikten och som förväntades vid införandet. Nu föreslår regeringen en kraftig neddragning. Från Socialdemokraternas sida menar vi att ÖSI verksamheten skall fortsätta och fullföljas inom den tidsperiod som från början var avsedd, nämligen fram till 1994. För att den svenska skogsindustrin skall kunna behålla sin konkurrenskraft krävs hög kvalitet på dess produkter. Skogen är en färskvara. Det är den som utgör råvaran. Enligt industrin bör den transporteras utan mellanlagring, vilket både sänker kostnaden och höjer kvaliteten. För att nå det målet behöver man ett bra skogsvägnät. Ett ordnat byggande av skogsvägar kräver, förutom samordning av markägarnas intressen, att man i ökad grad beaktar andra markanvändningskrav. Den framtida skogsvägsutbyggnaden måste i större utsträckning miljöanpassas och man måste ta hänsyn till andra intressen. För att detta skall kunna ske på ett bra sätt förutsätts god kunskap och kompetens när det gäller planering och projektering samt insikt i natur-, ekologi och miljöfrågor. Med vad jag anfört yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 2, 3, 5 och 6.
Herr talman! I fyra motioner av lika många partier hävdas det att yrkesfiskare som använder bensindrivna fiskebåtar borde ha möjlighet att få återbäring, dvs. restitution av bensinskatt. Denna möjlighet har de haft sedan 1920-talet, men den togs bort i mitten av 1980-talet. Alla motionärerna önskar återinföra denna rätt. Det borde vara en enkel match att ge yrkesfiskarna rätt att t.ex. dra av bensinskatten i sin deklaration. På så sätt skulle man också slippa en onödig administration. I betänkandet avslås denna begäran rätt och slätt med att: denna rätt har sedan lång tid upphört. Motionerna innehåller ungefär samma argumentation. Först rättvisekravet: Det är inte rimligt att fiskare med bensindrivna båtar skall ha andra villkor än de som använder dieseldrivna båtar. Vidare säger man att det är önskvärt att stimulera sysselsättning i glesbygd; det är ju oftast där detta kustfiske äger rum. Dessutom är det så att dessa yrkesfiskare drar med sig andra arbetstillfällen i glesbygden, såsom varv, verkstäder, redskapstillverkare etc. En del av motionerna innehåller frågor som: Varför skall dessa fiskare betala vägskatt? Herr talman! Eftersom det finns fyra motioner borde det också finnas en gedigen majoritet för bifall i kammaren. För det kan väl inte vara så att den enda orsaken till att motionärerna skrev dessa motioner var att få publicitet i branschorganet Yrkesfiskaren. Denna tidskrift gjorde nämligen stor affär av just dessa motioner i februari och mars. Man klappade motionärerna på axeln och skrev att det är bra att vi har insiktsfulla riksdagsmän. En av motionärerna är dessutom ledamot av jordbruksutskottet, men han lämnade bordet när detta beslut togs. Varför han gjorde det, kan jag bara gissa. Herr talman!

Om inte blir det ännu intressantare att se deras förklaringar i nästa nummer av Yrkesfiskaren. I ärlighetens namn vill jag påpeka att jag själv har avslagit en motion från Ny demokrati, som handlar om införande av fiskevårdsavgift. Detta har skett i samförstånd med Dan Eriksson som har skrivit motionen. Han kommer senare, som sista talare på listan, att motivera varför vi har handlat på det sättet.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar ju budgetpropositionen i de delar som rör jordbruket, skogsbruket och fisket. Det var naturligtvis med stor spänning som vi såg fram mot den nya regeringens första budget på detta område. Jag måste för min och Vänsterpartiets del säga att vi blev rätt besvikna. Vårt samlade intryck är att det inte finns något av framtidsinriktning, ingenting av vision och utveckling för det svenska jordbruket i den här budgetpropositionen, utan det handlar om att man för en näring som på många sätt redan är hårt trängd kommer med ytterligare åtgärder som försvårar situationen. Det är vi naturligtvis mycket besvikna över. Därför finns det till betänkandet fogat en meningsyttring som på en rad punkter innehåller förslag som avviker från regeringens proposition. Tyvärr har vi inte fått någon majoritet i utskottet för att stödja dessa förslag. De förändringar som utskottet föreslår riksdagen att besluta om kan verka marginella i förhållande till regeringens förslag. Men de är inte marginella för dem som är berörda. För dem är det ju angeläget att riksdagen går ifrån regeringens förslag när det gäller utsädeskontrollen och att man framhåller vikten av att garantera resurser för ombildning av fiskevårdsföreningar till fiskevårdsområdesföreningar. På det stora hela är detta marginella förändringar i förhållande till regeringens proposition. Det sades i propositionen, och utskottet håller med om, att det livsmedelspolitiska beslutet om omställning från 1990 ligger fast. Vid det här laget kan man konstatera att det väl är det enda som ligger fast på jordbrukets område. I övrigt har ju i stort sett alla förutsättningar för det svenska jordbruket förändrats. En majoritet i riksdagen har beslutat att Sverige skall ansöka om medlemskap i EG, vilket radikalt förändrar förutsättningarna för det livsmedelspolitiska beslutet. Vi har fattat ett beslut om avreglering -- ett beslut som hade ett mycket brett stöd i riksdagen och som betyder att vi i rask takt avlägsnar oss från EG:s jordbrukspolitik, som är mycket reglerad. Nu har en majoritet i riksdagen -- Vänsterpartiet tillhörde inte den majoriteten -- beslutat att Sverige skall ansöka om medlemskap i EG. Det betyder att det svenska jordbruket först genomgår en snabb omställning från ett regleringssystem, för att några år senare kastas in i ett nytt. Detta skapar naturligtvis problem och borde redan för länge sedan ha lett till förnyad och intensifierad diskussion om konsekvenserna för den svenska omställningen av jordbruket. Det är med beklagande jag konstaterar att det först är nu på sista tiden som den omställningskommission regeringen har tillkallat har kommit i gång med sitt arbete. Redan när beslutet fattades i riksdagen 1990 fanns förslag, bl.a. från Vänsterpartiet om att man redan från start skulle ha en sådan grupp, som noggrant följde upp beslutet och kunde föra diskussioner och föreslå åtgärder om så var befogat. Jag tror fortfarande att det hade varit bra om riksdagen redan 1990 hade beslutat om att tillsätta en sådan grupp. Problemet i grunden är naturligtvis att EG:s jordbrukspolitik är dyr och dålig. Vi borde ha ambitionen att påverka EG, vare sig vi är medlemmar eller inte, till att förändra sin jordbrukspolitik. EG borde bli öppnare i förhållande till jordbruksproduktionen i de tidigare östeuropeiska länderna som nu möter stora problem med att få avsättning för sina produkter. Man skulle också behöva bli öppnare i förhållande till livsmedels och annan jordbruksproduktion i tredje världens länder som också söker exportmarknader, men som inte når dem på några som helst rimliga villkor och som därför har mycket svårt att hävda sig. Samtidigt skall vårt jordbruk trots allt -- om vi nu kommer med i EG -- leva med den jordbrukspolitik EG har. Vi kan inte ha en helt egen linje. Det är komplicerat att på samma gång försöka anpassa vårt jordbruk så att det kan överleva och samtidigt ha den ambitionen, vilket vi bör ha, att avreglera i global mening de rika ländernas jordbrukspolitik. Det är i alla fall min förhoppning att riksdagen senast till hösten skall få ett förslag från regeringen. Det måste komma då om det skall finnas någon som helst chans för de svenska jordbrukarna att få reda på vilka villkor som skall gälla. Det är redan nu mycket sent. Det borde redan ha funnits förslag. Nog om detta. I meningsyttringen har vi från Vänsterpartiet föreslagit en lång rad åtgärder som vi tror är helt nödvändiga. Vi har t.ex. föreslagit -- ursprungligen kom förslaget från lantbruksstyrelsen -- att man skulle inrätta ett investeringsbidrag för dem som vill investera i förbättrade djurmiljöer med anledning av de krav som den nya djurskyddslagen ställer. Vi menar att i detta läge av låg sysselsättning har möjligheterna till ett sådant investeringsbidrag, hur det nu skulle utformas, också betydelse ur sysselsättningsaspekt. Det skulle vara en av de åtgärder som behövs för att minska de enorma problem vi nu har med arbetslöshet. Det skulle också visa Sveriges jordbrukare att det från statsmaktens sida finns ett förtroende och en uppfattning om att jordbruket är en viktig näring som skall förbereda sig för att ha en verksamhet även i framtiden. En sådan åtgärd skulle naturligtvis också innebära ett snabbare införande av ett förbättrat djurskydd. Det finns någonting som heter det särskilda åtgärdsprogrammet, som har haft sin tillämpning inom stödområdet i norra Sverige. Vi har föreslagit att det skall utvidgas och gälla hela landet. I stället föreslår nu regeringen i annat sammanhang att det skall avskaffas. Detta program är en summa pengar avsatta för att användas flexibelt av de lokala myndigheterna, som har insikt i de lokala förhållandena. Det är alltså inte den typen av anslag som varit så vanlig inom jordbrukspolitiken, där riksdagen eller myndigheter på högsta nivå bestämmer ganska detaljerat vad som skall ske på olika håll i landet. Här har resurser avsatts för att främja en utvecklingsverksamhet som ligger i nära anslutning till jordbruket på en gård, t.ex att man satsar på en vidareförädling. En del av dessa pengar har specialinriktats på kvinnors sysselsättning och projekt där kvinnor utvecklat egen företagsamhet eller sysselsättningar nära jordbruket. Fast dessa summor varit mycket små i förhållande till det totala anslaget har de haft en oerhört positiv betydelse. Vi tycker att detta är mycket viktigt ur sysselsättningssynpunkt, men också därför att man med hjälp av denna typ av medel kan fånga upp förslag om att utveckla nya s.k. nischproduktioner eller nya verksamheter. Man kan stödja dem och se till att de får en god chans att överleva. Vi har tyckt att det är ett av de bästa sätten samhället kan använda om man vill satsa på ett framtidsinriktat jordbruk, där man ger möjlighet för brukarna att få gehör för sina egna idéer. Man har här från samhällets sida inte haft ambitionen att styra, ställa och dona och tala om precis hur allting skall se ut. Om vi återigen skall se på det internationella perspektivet kan vi konstatera att detta är en typ av resurser som är förenlig med såväl EG:s jordbrukspolitik som med de troliga väntade Jag beklagar mycket att inte utskottets majoritet har funnit det värt att stödja detta förslag. Denna mycket värdefulla verksamhet kommer dels inte att utvidgas till hela landet, dels inte ens att få finnas kvar inom det s.k. stödområdet. I propositionen berörs också frågor som har med skogspolitiken att göra. Jag vill yrka bifall till den del av vår meningsyttring som berör mom. 41 Byggande av skogsbilvägar. John Andersson kommer senare i debatten att argumentera och förklara varför vi har lämnat detta förslag. Han kommer också att ta upp våra förslag som rör djursjukvårdsavgiften. Jag vill redan nu yrka bifall till vår meningsyttring i den del som berör mom. 64 som just handlar om djursjukvårdsavgiften. Det finns många punkter att ta upp i vår meningsyttring. Vi står självfallet bakom dem alla, men jag kommer inte att yrka bifall till dem alla. Tiden räcker inte till för en diskussion kring dem. Men en punkt tycker jag är viktig att ta upp. Den har att göra med alternativ odling eller ekologiskt lantbruk som man numera själv ofta presenterar det som. Detta ekologiska lantbruk är en väldigt liten del av Sveriges jordbruk. Det är fantastiskt stimulerande dels att detta jordbruk har en mycket god djurhållning om man ser det ur djuretisk synvinkel, dels att det också har en mycket positiv miljöpåverkan, till skillnad från vad det konventionella jordbruket ibland har. Det tredje och mest fantastiska är den framtidstro och optimism som präglar den alternativa odlingen. Medan man på många andra håll inom jordbruket möter en negativ känsla, en känsla av att jordbruk inte är någonting att satsa på, är det precis tvärtom med alternativodlingen. Man har en ökad efterfrågan på sina produkter. Problemet är inte att man producerar överskott som man inte kan bli av med, utan att man får fram för litet för att kunna komma fram i stor skala när det gäller avsättningen av produkterna. Det är viktigt att samhället gör sin insats för att man skall få de efterföljande leden bättre, de som har att göra med vidareförädling, distribution och marknadsföring. I det livsmedelspolitiska beslutet fanns en stor summa pengar avsatt för rådgivning och information i samband med omställning av jordbruket. Vänsterpartiet menar att det vore rimligt att specialdestinera 10 miljoner av de pengar som avsatts för nästkommande budgetår till den alternativa odlingen för att hjälpa den att lösa problemen i senare led och bygga upp en förbättrad kontroll av sina produkter. Alternativodlarna själva har satt upp som ett mål att år 2000 skall 10 % av det svenska jordbruket vara alternativodlat. Det är en hög ambition, men jag tror att de har stora förutsättningar att lyckas med den. Det skulle vara till stort gagn för näringen som helhet, men också för hela vårt land, för konsumenterna och för alla som värnar om god miljö och god djurhållning. Jag noterade med glädje att i en annan proposition som vi nu behandlar i riksdagen, om vissa jordbrukspolitiska frågor, antyds åtminstone från regeringens sida att en ökad satsning på alternativ odling kan vara någonting som den omställningskommission skall arbeta med som jag nämnde tidigare. Det välkomnar vi mycket. Men vi menar att det också borde funnits utrymme för att i de avsatta budgetmedlen prioritera arbetet med den alternativa odlingen. Jag vill yrka bifall till vår särskilda meningsyttring i den del den berör mom. 26 som handlar om dessa ökade resurser. Herr talman! Jag har redan tagit en del tid i anspråk som jag inte hade tänkt mig, och jag skall därför nöja mig med vad jag här har sagt. Vi står alltså bakom alla delar i vår meningsyttring, men vi yrkar bifall bara till några av dem. John Andersson kommer senare i debatten att ta upp frågor som gäller djursjukvården och skogspolitiken.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
Jag ber också om Annika Åhnbergs överseende med att jag utnyttjar min rätt att replikera på henne till detta meddelande.
Herr talman! Låt mig inledningsvis slå fast att jordbruket är en viktig näring i Sverige. Det är viktigt för vår försörjning med livsmedel. Vi producerar i Sverige livsmedel av mycket hög kvalitet. I ett internationellt perspektiv håller våra livsmedel en mycket bra kvalitet. Vi kan också, om vi vill och om vi utvecklar den sidan mer, producera miljövänlig energi i ganska stor utsträckning. Det är också en viktig del i den omställning jordbruket står inför och håller på med. Jordbruket är också en förutsättning för att vi skall kunna behålla öppna landskap och mot den bakgrunden ha en möjlighet att exponera vårt samhälle i turistnäringen, som diskuterades i det föregående ärendet om skattefrågor. Även ur den synpunkten har jordbruket en stor betydelse. Det är också av stor betydelse för att vi skall kunna behålla en levande landsbygd. År 1990 fattade vi ett beslut som skulle ge förutsättningar för en långsiktig jordbrukspolitik och som skulle ge bönderna långsiktiga besked. Jag håller med Åke Selberg om att den avreglering och den omställning som vi då fattade beslut om skulle skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk. Som Annika Åhnberg sade ändrades också en del av de förutsättningar som låg i detta beslut i och med att vi fattade beslut om att söka medlemskap i EG, eftersom EG inte beter sig riktigt på det sätt som vi kanske förutsatte då vi fattade det jordbrukspolitiska beslutet. Vad som också har skapat vissa svårigheter är att den GATT-överenskommelse som alla väntar på inte har kommit till stånd. Också det var en förutsättning som låg i det beslut vi fattade 1990. En grundsten i beslutet var bl.a. en ömsesidighet i fråga om våra och omvärldens exportsubventioner och i fråga om behandlingen av jordbruket i olika avseenden. Regeringen har nu tillsatt en omställningskommission, som skall behandla de här frågorna och se vad som krävs för att vi skall klara den här anpassningen, och man kommer sedan att lägga fram förslag om de korrigeringar som är nödvändiga. Precis som Vänsterpartiet menade vi i Centerpartiet att en omställningskommision borde ha tillsatts redan 1990. Vi har nu fått en sådan kommission, och jag är glad för det, även om jag inte är glad över att vi blev tvingade till det; det hade varit bättre om det inte hade behövts. Vi har i Centerpartiet också andra synpunkter som är viktiga i det här sammanhanget, nämligen att vi borde ha en ömsesidighet när det gäller exportsubventioner, när det gäller möjligheten för svenskt jordbruk att exportera. Vi har också haft synpunkter på att det inlösningspris för spannmål som finns inom EG och som vi så att säga håller på att ta bort ändå borde ses över och att man borde kunna skapa förutsättningar för ett system i Sverige som är något mer likvärdigt systemet inom EG. På det sättet kan jordbruket vara den resurs som vi vill att det skall vara när det gäller livsmedelsproduktion som grundar sig på miljövänliga råvaror. Jag kan till min glädje konstatera att partier både inom och utom regeringen nu delar vår uppfattning på den punkten. Det är därför med en viss tillfredsställelse man kan se framtiden an. Jag skulle också i det här sammanhanget vilja ge en synpunkt på konkurrenslagstiftningen, eftersom det arbetas med en ny sådan. Precis som i fråga om det jordbrukspolitiska beslutet 1990 är det viktigt att denna lagstiftning gör det möjligt att även fortsättningsvis bedriva en kooperativ verksamhet i Sverige och att de företag vi har på det här området kan gå starka in i en situation där vi kanske blir medlemmar i EG. Det är viktigt. I det här betänkandet behandlas en del av förutsättningarna för att de här frågorna skall kunna lösas. I övrigt kommer vi tillbaka till detta i en proposition litet senare. Det som har tagits upp i propositionen och i ett antal motioner har behandlats i betänkandet. Jag skall kommentera en del av de synpunkter som har tagits upp under dagens debatt, och jag börjar med frågan om djurmiljön. Djurmiljön i Sverige är bra, och vi har en lagstiftning som är bra. Det är riktigt att detta förorsakar kostnader för jordbruket. Den saken har tagits upp av jordbruksutskottet i flera sammanhang. Meningen är ju att jordbruket skall kunna få kostnadstäckning för nya marknader, och det är också förutsättningen för den jordbrukspolitik vi driver. Också avbytarverksamheten har tagits upp. Jag vill understryka det som redan har sagts, att det är oerhört viktigt att den verksamheten kan fungera även framgent. Det finns utredningar om detta. I dag bekostas verksamheten delvis av budgetmedel, och jag tror att det är ganska nödvändigt med en social satsning från samhället även framgent. Det är oerhört viktigt att vi kan behålla den distriktsveterinärsorganisation vi har ungefär på samma sätt som i dag. Åke Selberg nämnde att det är ett bekymmer för dem som har långa avstånd och där det är glest mellan jordbruken eller besättningarna, så att distriktsveterinärerna få åka lång väg, men det finns ju faktiskt en post i budgeten på över 2 miljoner som skall hjälpa till att betala kostnader för avlägset belägna djurägare. Djursjukvårdsavgiften är inte något som jag precis älskar, men vi har ställt oss bakom förslaget i brist på andra sätt att klara den finansiering av budgeten som måste till. Man skall emellertid inte heller överdriva och säga att det blir förskräckligt dyrt. Jag är själv djurägare och har haft veterinären på besök flera gånger under de senaste veckorna. Jag har också anlitat rörmokare och andra entreprenörer, och i jämförelse med dessa är ju faktiskt veterinären billig. Givetvis skall vi se till att veterinärorganisationen fungerar också framgent. Skogen är naturligtvis en viktig näring i Sverige. Det är en stor och viktig inkomstkälla för Sverige som nation. Vår handelsbalans skulle se fruktansvärd ut om vi inte hade möjlighet att sälja produkter från skogen. Det privata skogsbruket är en viktig del i detta, liksom naturligtvis alla andra delar av skogsbruket. Den nuvarande regeringen har i det här sammanhanget vidtagit en viktig åtgärd, nämligen att slopa skogsvårdsavgiften. Den försvann till hälften den första januari 1992, och den försvinner i sin helhet den första juli 1992. Detta får naturligtvis konsekvenser budgetmässigt. Att man då också tar bort anslaget till skogsvägar är ju ingen katastrof. Vi anvisar också i betänkandet en del andra vägar att gå för att klara finansieringen, exempelvis direktavskrivning. Det är saker som får tas upp litet längre fram, framför allt av den skogspolitiska utredningen. För det kommande årets verksamhet finns det pengar i budgeten. Det är för nya projekt som det inte finns några nya pengar. Kalkning är naturligtvis viktigt, och kalkning av skogsmark är också viktigt. Det har under ett antal år bedrivits en försöksverksamhet. Den är nu i princip avslutad och skall utvärderas. I samband med förra årets behandling av de här frågorna fick vi mer pengar till kalkning tack vare att vi den gången hade en opposition som i riksdagen såg till att anslaget till kalkningen blev större än vad den socialdemokratiska regeringen hade föreslagit. Den skogskalkning som då skedde skulle bestå i dåvarande omfattning och inte minskas under utvärderingstiden. Så har också skett i och med den här budgeten. Man behåller kalkningsanslagen på den höga nivå som vi lyckades åstadkomma förra året, och även den skogsmarkskalkning som fanns föregående år behålls i avvaktan på den utvärdering som skall göras och de förslag som kommer från den skogspolitiska utredningen. Försurningsfrågorna är naturligtvis viktiga, kanske t.o.m. avgörande, för att vi i framtiden skall kunna ha en skogsnäring av samma dignitet som vi nu har. Det är frågor som vi är mycket engagerade i och som regeringen kommer att lägga fram förslag om så snart utvärderingen är klar. Den socialdemokratiska reservationen är inte häpnadsväckande. Den ger inte någonting mer än regeringsförslaget när det gäller kampen mot försurningen. Man vill omfördela pengar från andra kalkningsåtgärder till kalkningsåtgärder i skogen. Det kan i och för sig vara bra, men det löser inte försurningsproblemen. När det gäller fisket och utsädeskontrollen kommer Med det jag nu har sagt skall jag yrka bifall till de förslag som finns i detta betänkande och avslag på reservationerna. Jag skulle också avslutningsvis vilja säga några ord om en fråga som har behandlats i betänkandet, och det har att göra med bisjukdomar och ett kvalster som heter varroa. Ingvar Eriksson från Moderaterna och jag har i ett särskilt yttrande sagt att man är litet släpphänt på den punkten. Tidigare hade myndigheterna en klar linje, som innebar att kvalstret skulle slås ut på fastlandet, att man inte skulle tillåta det att få fäste och kunna utvecklas. Nu har man släppt den tanken och det sättet att arbeta, och vi beklagar det. Vi tror att det hade varit riktigt att fortsätta med den inriktning man hade, dvs. att inte släppa greppet om utvecklingen. Jag har fått en hel del skrivelser från norr till söder, bl.a. från länsstyrelsen i Halland och från biodlarföreningar i många delar av vårt land, som är upprörda över att man nu frångår den tidigare metoden. Det innebär i sig att man måste gå in och bekämpa kvalstret med kemikalier, vilket inte är särskilt bra. Honung förknippar vi med naturprodukter, och en naturprodukt skall helst inte innehålla några kemiska substanser. Den risken finns nu, när varroa skall bekämpas med kemikalier. Vi förutsätter att skrivningen i betänkandet, att regeringen kommer att vidta nödvändiga åtgärder, innebär att man ser litet allvarligare på detta än jordbruksverket tycks ha gjort. Det är en förhoppning som vi som har skrivit det särskilda yttrandet har. Herr talman! Därmed yrkar jag alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den som väntar på något GATT väntar aldrig för länge, kanske man skulle säga, med tanke på denna sega väntan på GATT förhandlingar som aldrig tycks leda till något avtal som får effekter för jordbrukspolitiken. Jag blir litet beklämd när det enda Lennart Brunander har att komma med när det gäller det svenska jordbrukets förhållningssätt till de internationella processerna, såväl i EG som i GATT, är behovet av exportsubventioner. På mig ger det ett intryck -- om Lennart Brunander i detta fall företräder den borgerliga regeringen -- av att den ambition som regeringen i första hand har är att återvända till den tidigare typen av regleringspolitik. De förslag som vi har lagt i våra motioner, t.ex. möjligheterna att satsa på ett särskilt åtgärdsprogram, berör Lennart Brunander inte med ett ord. Jag tycker att det är beklagligt, och jag måste ställa frågan: Är det så att det enda framtidsperspektiv som Centerpartiet och regeringen har att måla upp för det svenska jordbruket i framtiden är en återgång till ett regleringssystem, med exportsubventioner och allt som det i förlängningen för med sig av ytterligare regleringar? Vilka idéer har man om hur man annars skall vara med och stimulera den svenska jordbruksutvecklingen, så att den hittar andra vägar? Lennart Brunander nämner bioenergi, och det är naturligtvis en oerhört viktig del, men det belyser bara ytterligare ett område där den borgerliga regeringen har misslyckats. Det är helt uppenbart så att det i dag inte finns en marknad, inte finns ett utrymme för spannmålsproducenter att i tillräcklig omfattning ställa om från den konventionella spannmålsodlingen av fodersäd och brödsäd till annan produktion, inriktad på bioenergi och baserad på spannmål eller andra råvaror. Det är ytterst beklagligt. Inte heller här verkar regeringen ha något att komma med. Att det kan vara bra att avskaffa skogsvårdsavgifterna har vi också i Vänsterpartiet så småningom kommit till insikt om, men det behöver inte betyda att man fortsättningsvis inte stödjer skogsbilvägar. John Andersson kommer att ta upp det, men jag kan ändå inte avhålla mig från kommentaren att det verkar som att det, både i bokstavlig och i bildlig mening, är den enda vägen i skogen framöver, med regeringens politik på det här området.

Herr talman! När man väntar på något gott väntar man aldrig för länge, sade Annika Åhnberg. Ja, vi vet egentligen inte riktigt vad vi väntar på när det gäller GATT och utvecklingen inom EG. Det är helt klart att det också kommer att rymma en hel del av bekymmer, men det skulle ge oss de klara spelregler som vi behöver. Som det nu är, vet vi inte vad som kommer att hända. Nu kommer inget GATT-avtal på ett bra tag, och det gör att situationen är mer oklar än den skulle ha varit, och än man skulle ha önskat att den hade varit för att veta vilka åtgärder man skall vidta. Annika Åhnberg frågar om exportsubventioner är det enda som vi kan tänka oss. Det är det naturligtvis inte. Jordbruksministern och regeringen har ställt 60 miljoner till jordbruks och livsmedelsindustrins förfogande för att de skall öka insatserna på att exportera svenska livsmedel. Men det räcker inte med det, utan vi måste skapa en bas för hela det svenska jordbruket, så att man där kan arbeta utifrån ungefär samma förutsättningar som gäller för dem som man skall konkurrera med på andra sidan gränsen. Jag tyckte mig höra att Annika Åhnberg i sitt inlägg sade att det faktum att vi nu har sökt medlemskap i EG borde stämma oss till viss eftertanke för att se om vissa justeringar måste göras om vi skall anpassa oss till det som sker där borta, och hon kritiserade regeringen för att den inte redan hade kommit med de förslagen. Om jag då säger att jag också tycker att förslag borde komma, kunde vi vara sams åtminstone på den punkten. När det gäller bioenergin är det klart att det har sina sidor att konkurrera med fossila bränslen, men på värmesidan har biobränslena en klar möjlighet att konkurrera, och även på elmarknaden. Men inkörningssvårigheterna är naturligtvis stora, det är många hinder att övervinna och det tar tid innan vi når det omfång som är önskvärt. Det är ändå tveklöst så att jordbruket har en möjlighet att ge en stor mängd energi, som är miljövänlig, genom att den minskar utsläppen av koldioxid och andra föroreningar som är till förfång i naturen och i miljön.
Herr talman! Innan jag säger något mer skall jag för säkerhets skull be att få yrka bifall till vår meningsyttring i den del som berör mom. 8. Jag sade att den som väntar på något GATT -- inte gott -- väntar aldrig för länge. Det var avsett att vara en lustighet, även om det satt långt inne. Vi kan naturligtvis bli tvungna att ha exportsubventioner, men jag tycker inte att det är det första man som politiker bör tänka på, inte att det är den visionen man skall ha av det svenska jordbrukets sätt att möta en internationaliserad marknad. Det är en väg tillbaka. Det har så oerhört många negativa konsekvenser, att det kanske låser oss till en bulkproduktion av oförädlade jordbruksråvaror som vi exporterar, när vi i stället på detta område, liksom på många andra områden, borde satsa på kvalitet, vidareförädling, alternativodling, nya typer av produkter, både livsmedel och sådant som har en industriell tillämpning. Det var bara det som jag beklagade, dvs. att det tycks vara så tomt och torftigt hos den nya regeringen när det gäller både ambitioner och visioner för det svenska jordbruket i framtiden. Jag tror inte att det svenska jordbrukets framtid ligger i att gå tillbaka till det tidigare regleringssystemet som snävt låser produktionen till att omfatta vissa produkter och som har negativa konsekvenser för jordbrukarna och i slutändan naturligtvis även för konsumenterna. Det krävs att vi alla försöker hitta litet nya vägar framåt. Jag ville bara beklaga att det inte finns någon sådan ambition i propositionen eller hos regeringspartiernas företrädare här i dag. Det är beklagligt.
Herr talman! Det är litet svårt att veta vad Annika Åhnberg egentligen vill. Hon säger å ena sidan att det kanske är nödvändigt att vi får gå en väg tillbaka och göra vissa saker på ett litet annat sätt än vi hade tänkt eftersom verkligheten runt omkring oss ser litet annorlunda ut än vi förutsåg att den skulle göra. Men å andra sidan vill hon inte det här. Därför kritiserar hon andra och mig i den här situationen för att vi tror att man måste göra något för att ta hänsyn till den verklighet som finns runt omkring oss. Jag kan hålla med Annika Åhnberg om att en satsning på alternativ produktion eller ekologiskt jordbruk ligger i linje med att ställa om jordbruket och att det är en del av det som skulle kunna användas. Men det finns redan med i det här arbetet att man skall göra det. Det är ingen motsättning i detta. Samtidigt som Annika Åhnberg säger att vi skall bort från regleringar vill hon ändå vara med och peta mycket. Det jordbrukspolitiska beslutet gick ut på att vi internt skulle ha en avreglering och att jordbruket som näring skulle få ett större ansvar och ett större inflytande på utvecklingen och utifrån vilka mål utvecklingen sker. Men vi skulle ha ett skydd gentemot omvärlden som är intakt. I den tanken sviktar Vänsterpartiet betänkligt då och då. När det gäller avregleringarna var vi dock överens. Annika Åhnberg sade tidigare att vi skall satsa på alternativ produktion, eftersom man har så djurvänlig drift. Jag skulle vilja säga att det är ett betyg som man kan ge hela det svenska jordbruket. Undantagen är mycket få. Det kan vara en konkurrensfördel för svenska livsmedel i den internationella konkurrensen och inte minst i konkurrens med internationella livsmedel här hemma.

Herr talman! Låt mig först säga att vi har ett modernt och bra jordbruk i Sverige med stora möjligheter. Men då gäller det också att det inte föreligger någon tvekan om att de beslut som vi har fattat ligger fast. De beslut som fattades år 1990 var omfattande och kanske också ganska påfrestande för näringen. Däremot vill jag kritisera att ni går in på område efter område där utredningar är tillsatta och gör ganska betydande ingrepp. Under utredningens gång tar ni t.ex. bort skogsvårdsavgiften. Trots att pengarna flyter in tar ni även bort stödet till skogsbilvägarna och till den översiktliga skogsinventeringen, där vi menar att man borde fortsätta och fullfölja det hela. Det finns många skäl till att man borde ha kvar stödet till skogsbilvägarna. Man borde åtminstone anvisa finansieringsmöjligheter i framtiden. Är det något som har stor betydelse för skogsbruket så är det att man bygger skogsbilvägar. På det sättet har man fått fram virke. Man har kollektivt kunnat satsa på det här, och man har hjälpts åt med en viss stöttning från samhällets sida. Enligt vägplan 90 från skogsstyrelsen är nybyggnadsbehovet 3 250 mil totalt. Upprustningsbehovet är drygt 4 000 mil inom den närmaste femtonårsperioden. När dessa möjligheter försvinner gör man ett stort ingrepp. Samma sak gäller för distriktsveterinärerna. Vi måste förändra för att nå en bättre hantering. Men det är ingen idé att vi satsar på småskalig produktion och förädling om vi samtidigt höjer avgifterna så att veterinärkostnaderna går i taket. Då klarar man inte detta.
Herr talman! Åke Selberg säger att vi har ett modernt och bra jordbruk och att det inte får föreligga någon tvekan om att de beslut som vi fattade 1990 ligger fast. Tveksamheten om hur beslutet skulle hanteras och jordbrukarnas sätt att efterleva det uppstod i mycket hög grad under den tid vi hade en socialdemokratisk regering. Det går inte så snabbt att ändra på detta. Det faktum att vi söker medlemskap i EG har naturligtvis också förändrat en del. Det är detta som omställningskommissionen skall försöka att räta ut. Jag hoppas att Åke Selberg står för uttalandet att det jordbrukspolitiska beslutet skall ligga fast. Från socialdemokratiskt håll får man nu gång på gång höra att vi borde sänka gränsskyddet. Det är faktiskt ett sätt att gå ifrån det beslut som fattades. En av de grundläggande utgångspunkterna var att det skydd vi har gentemot omvärlden skall ligga fast i avvaktan på en GATT-överenskommelse. Åke Selberg kritiserar regeringen för att vi gör vissa ändringar i sådant som nu utreds. Det kanske kan finnas fog för det. Vi har emellertid haft denna uppfattning mycket länge, och vi har haft ett krav på att skogsvårdsavgiften skall tas bort. Det är ingen överraskning för Åke Selberg eller någon annan. Här har vi således förverkligat ett krav som vi har haft i många år. Jag tycker att det är ganska bra att vi har kunnat göra det. Vi har därigenom kunnat ge skogsbruket en möjlighet till en bättre ekonomisk situation. Vi tar även bort stödet till skogsbilvägar. Däremot är det inte så att det inte finns några pengar till detta i årets budget. Där finns 39 962 000 kr. till de projekt som pågår. Skall man stoppa en sådan bidragsgivning får man göra det successivt på så sätt att man inte går in i nya projekt. I utskottets betänkande har vi skrivit att man kanske måste hitta andra sätt för att finansiera det här. Det gäller bl.a. de förslag som finns om avdragsrätt för investeringar i skogsvägar och att det kan göras snabbare. Vi tycker att det är sådant som man måste uppmärksamma i det fortsatta utredningsarbetet, och man måste lägga fram förslag till hur det skall gå till. Vi lämnar således inte detta vind för våg.

Herr talman! Oavsett om man lämnar det vind för våg eller inte tas pengarna bort, trots att pengar delvis flyter in i statsbudgeten även framöver. Vi menar att man inte skall göra så stora ingrepp medan en utredning pågår. Man bör invänta det förslag som kommer från den skogspolitiska kommittén innan man gör så stora ingrepp. Det är helt klart att skogsbilvägarna och stödet till dem har haft oerhört stor betydelse, framför allt för de små skogsägarna. De har kollektivt kunnat gå ihop och finna lösningar. Lennart Brunander säger att det inte är någon överraskning. Nej, det är ingen överraskning. Vi vet att ni har fört det här resonemanget. Samtidigt har ni beskyllt oss för att ta ut en skatt. Glappet här emellan kommer att bli en skatt som ni tar ut och som kommer att gå till statskassan, skogsvårdsavgiften. När det gäller distriktsveterinärerna och kostnaderna tror jag att vi skall vara litet försiktiga med att jämföra rörmokare och veterinärer. Jag tror att de jobbar på helt olika villkor. Om vi skall ha bra distriktsveterinärer och om alla skall kunna komma i åtnjutande av distriktsveterinärer, måste vi parera kostnaderna. Eljest kommer man inte att anlita veterinärerna i den omfattning som är nödvändigt och som man bör göra.
Herr talman! När det gäller skogsvårdsavgiften är Åke Selberg och jag inte alls av samma åsikt. Det är inte Socialdemokraterna och den borgerliga regeringen heller. Det kan vi diskutera hur länge som helst. Men det här är en viktig åtgärd för att ge skogsbruken en bättre lönsamhet. Vi tar bort den straffbeskattning som Åke Selberg talar om. Den är borta fr.o.m. den 1 juli. Det är ett stort steg framåt. För skogsbruket totalt är det naturligtvis en stor vinst att få bort skogsvårdsavgiften och i stället ta kostnaderna för skogsbilvägarna. Jag tror att det finns förutsättningar att klara den ekonomiska situationen ganska bra. I utskottet tog vi däremot upp ett problem, som också beskrivs litet i betänkandet. Samordningen mellan de olika markägarna när man skall bygga en väg kan nämligen bli ett problem. Jag tror att det är viktigt att man ser över hur man skall klara det. I annat fall kanske man som Annika Åhnberg var inne på inte gör många vägar utan den enda vägen. Jag tror dock att Åke Selberg och jag är ganska överens om vikten av veterinärorganisationen. Den höjning som sker i och med det beslut som vi nu fattar är ändock ganska begränsad. Den förra regeringen och den dåvarande jordbruksministern har tillsatt en utredning som skall se över veterinärorganisationen. Förslag lär komma någon gång i höst. I direktiven till utredningen tror jag att det står att man skall pröva att överföra kostnaderna i sin helhet på näringen. I den nuvarande propositionen finns ungefär 75 miljoner av statliga medel som går in för att stödja det. Skall man lägga över hela den kostnaden på näringen kommer det att bli tufft och besvärligt. Jag hoppas att vi kan få Åke Selbergs stöd så att vi inte behöver göra det.

Herr talman! Ärade ledamöter! Jag tänkte beröra två frågor i detta betänkande som rör dels avsnittet om fiskevård, dels avsnittet om statens utsädeskontroll. Båda dessa moment är föremål för ett tillkännagivande med synpunkter på regeringens tidigare förslag. När det gäller den första frågan om fiskevård hade vi en ingående diskussion här i riksdagen om bildandet av fiskevårdsområden vid förra riksmötets budgetdebatt. Då framhöll en mycket enig riksdag värdet av fiskevårdsområden och bildande och drift av fiskevårdsområden. En enig riksdag beslutade att de samhällsstöd som tidigare hade gällt för att bilda fiskevårdsområden och de statsbidragsregler som hade funnits skulle fortsätta att gälla. Statens utfästelser skulle stå fast. Vi sade då att alla som hade ansökt om bildande av fiskevårdsområden före 1 september 1990 skulle få de stöd som tidigare var beslutat. Nu har vi i utskottet återigen blivit tvingade att påminna om detta beslut. Vi har sagt att vi inte vill ändra de spelregler som är beslutade tidigare. De som fortfarande står i kö och som ansökt om bildande av fiskevårdsområden före det aktuella datumet 1990 skall få ut de stöd som de är berättigade till enligt dessa beslut. Det är ett tillkännagivande som utskottet gör på den punkten. Till samma ämne hör reservationen beträffande införande av allmän fiskevårdsavgift. Det är också en fråga som vi har diskuterat ett flertal gånger här i riksdagen. I reservation 5 från socialdemokraterna i detta ämne skriver reservanterna bl.a. ''Regeringens deklaration att någon allmän fiskevårdsavgift inte bör införas innebär att sportfiskets funktion som omfattande folklig fritidssysselsättning hotas.'' Man menar alltså att om vi inte inför den här statliga fiskevårdsavgiften, som jag ibland har kallat metskatt, skulle denna stora fritidssysselsättning inte kunna fortsätta. Jag tror att det verkligen är att underskatta den folkrörelsens stora framtida möjligheter.

Ett införande av en allmän fiskevårdsavgift skulle naturligtvis komma att innebära en omfattande och därmed kostsam byråkrati och en ny administration. Den skulle kosta pengar i sig. Vi skulle få en ny rundgång på pengar och en apparat som skulle kosta och inte ge det netto till fiskevården som de direktkanaler som jag nyss nämnde innebär. Vi avvisar alltså tanken på att införa en ny statlig allmän fiskevårdsavgift. Jag vill också säga ett par ord om den statliga utsädeskontrollen. Den är också föremål för ett tillkännagivande som egentligen går ut på att vi inte för närvarande skall vidta några stora förändringar i den statliga utsädeskontrollen i förhållande till hur den fungerar i dag. Det är kontentan i detta tillkännagivande. Den här verksamheten har varit föremål för utredning ett stort antal gånger om man ser tillbaka i tiden. I dag har vi en mångfald och en konkurrens när det gäller utsädeskontrollen genom att vi har dels statens egen utsädeskontroll, dels enskilt ägda och enskilt drivna utsädeskontroller. För närvarande har vi en i Linköping och en i Örebro. Vi har naturligtvis klart för oss att den förändring i jordbrukspolitiken som nu sker innebär ett minskat underlag och ett minskat behov av utsäde och därmed även ett minskat behov av utsädeskontroll. Enligt utskottets uppfattning bör den anpassning som behöver ske vid en sådan minskning av behovet ske genom en fri konkurrens i verksamheten i stället för att man ger den egna statliga kontrollen något slags monopolställning. Det är viktigt att vi hittar en lösning där vi bibehåller mångfalden. Det bör vara en lösning som inte innebär att vi berövar Linköping och Örebro deras rättigheter att bedriva den här plomberingsverksamheten. Det innebär troligen också att vi måste upphäva en del begränsningar som för närvarande finns för dessa två enskilda utsädeskontroller. De har nämligen begränsningar i form av geografiska begränsningar, länsvisa begränsningar och de har en hård styrning beträffande prissättning. Dessa begränsningar och inskränkningar behöver troligen upplösas. Det är också värt att här säga, eftersom det skrivs en del om den s.k. stickprovskontrollen, att när det gäller den europeiska gemenskapen har de ännu inte infört stickprovskontroll. Det enda landet i EG som har gjort det hittills är Storbritannien. Slutligen begär utskottet att regeringen skall återkomma till riksdagen med en redogörelse för hur regeringen avser att utforma den framtida utsädeskontrollen. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Vi socialdemokrater har väckt en motion om allmän fiskevårdsavgift utifrån att det också är ett önskemål från sportfiskarna att vi skall införa detta för att få bättre resurser till fiskevården. När man i propositionen föreslår att ta bort pengar från budgeten kommer det att krävas andra resurser också. Att bara förlita sig på inkomsterna från fiskekort är för det första en ganska orättvis hantering. För det andra kommer inte de resurserna att räcka till fiskevård i samtliga intressanta vatten. När det gäller administrationen är det klart att detta måste administreras. Det kommer att bli en viss administrationskostnad. Men det är precis samma system som vi har på jaktens område. Det är anmärkningsvärt att Carl G Nilsson litet nedlåtande pratar om en metskatt. Jag tycker inte att det är en skatt, utan det är en avgift för att få bästa möjliga utbyte av en fritidsaktivitet som växer. Intresset för fisket växer. I dag är sportfiske förmodligen en av de mest omfattande fritidsaktiviteterna vi har. Därför har vi föreslagit en fiskevårdsavgift.

Herr talman! Det är riktigt att fritidsfisket är en mycket omfattande verksamhet. Jag tror att man räknar med att cirka två miljoner svenskar fiskar någon gång om året. Norge har provat det här systemet med en allmän fiskevårdsavgift som de kallar fisketrygd. De har den erfarenheten att det är mycket svårt att motivera fiskarna att betala den, eftersom den måste omges med en omfattande kontrollverksamhet om den skall fungera. Det är inte någon mening med att införa en avgift eller en bestämmelse om vi inte har möjlighet att kontrollera att den efterlevs. I Norge är erfarenheten på den punkten att ungefär 25--30 % av dem som är skyldiga att betala den, gör det. Sedan säger Åke Selberg att resurserna inte räcker om om vi bara räknar med en försäljning av fiskekort. Jag tror att sportfiskarna skulle uppskatta att den betalning som de är villiga att göra för att fiska, går rakaste vägen tillbaka till vattnet och inte via en statlig administration. Fiskekortspriserna i Sverige är ju, och har varit, mycket låga. Konsumenterna och fiskarna är nog villiga att betala skäligt för sig. I själva verket är det nog så att man hellre vill betala en högre avgift för att få ett bra fiske, en bra fiskevård och en bra service än att erbjudas en dålig sådan och ett dåligt fiske gratis. Vi tror helt enkelt inte att vi löser det här med en ny statlig avgift.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande bygger på propositionstexten. Inriktningen där innebär att omställningen av svenskt jordbruk skall fullföljas i enlighet med 1990 års livmedelspolitiska beslut. Men det står dock redan nu klart att förutsättningarna för 1990 års livsmedelspolitiska beslut har förändrats. Det är något som redan har påtalats i debatten både av Lennart Brunander och Annika Åhnberg. Jag ser den nyligen tillsatta jordbrukskommissionen som ett tecken på att regeringen inser detta och att en omprövning nu kan vara på gång. Vid riksdagens behandling av propositionen om vissa jordbrukspolitiska frågor senare i vår kommer, vad jag förstår, dessa frågor att belysas på ett mer omfattande sätt än vad som nu gäller för själva budgetpropositionen. I budgetpropositionen har hänsyn inte tagits till den händelseutveckling som ägt rum efter det livsmedelspolitiska beslut riksdagen fattade 1990. Bl.a. har Sveriges ansökan om medlemskap i EG skapat en ny situation för jordbruket. Det borde rimligen få konsekvenser för jordbrukspolitiken. Med anledning av detta har jag ett särskilt yttrande fogat till betänkandet, där jag finner det angeläget att en prövning sker om principerna bakom det livsmedelspolitiska beslutet 1990 håller mot bakgrund av Sveriges ansökan om medlemskap i EG och den faktiska utveckling som skett sedan beslutet fattades. Den diskussionen får vi ta senare i vår. Efter att ha lyssnat på debatten finns det ett par ytterligare frågor jag skulle vilja belysa. Det gäller Annika Åhnbergs inlägg, och jag vill på ett par punkter kommentera det hon sade. En punkt handlade om att det skulle ske en satsning och utveckling av ekologiskt jordbruk. Annika Åhnberg såg positivt på att det finns signaler för en ytterligare satsning. Jag vill påpeka att det i betänkandet finns tydliga skrivningar om att det program som finns för rådgivning och utbildning, och som nu pågår, också skall möjliggöra en kunskapsuppbyggnad som stimulerar övergång till alternativ odling. Jag tror att vi är på rätt väg, och det finns med i utskottets betänkande. Den andra punkten handlade om bioenergi. Faktum är att de tidigare regeringarna med stöd av Vänsterpartiet, eller vpk som det då hette, drev en energipolitik som inte möjliggjorde att alternativen togs fram -- något som ändå var ett beslut efter folkomröstningen 1980. Det här innebar att under 1980-talet avvecklades många av de alternativa energikällor som det fanns en början till, bl.a. bioenergin. De kom inte fram. Det är litet magstarkt att anklaga den nuvarande regeringen, som har suttit ett halvår, för att inte tillräckligt snabbt få fram resurser. Ändå har resurser tagits fram, och vi vet att det kommer mer för en satsning på bioenergiområdet. Det vore klädsamt om man noterade att nu kommer den satsning som tidigare regeringar inte har lyckats med.

Herr talman! När det gäller den alternativa odlingen, är det riktigt att det i utskottets betänkande finns vissa skrivningar som är positiva. Men om utskottet med de skrivningarna verkligen avsåg åtgärder i enlighet med vad vi i Vänsterpartiet föreslår i vår motion, nämligen direkt riktade satsningar på marknadsföring och förbättrad kontroll av alternativt producerade livsmedel, har jag svårt att förstå varför utskottet skulle avstyrka vårt motionsyrkande. Då borde det självklara ha varit att utskottet tillstyrkt motionsyrkandet och anvisat medel. Det är svårt att se trovärdigheten i utskottets skrivning, när utskottet skriver några vackra ord men avstyrker ett motionsyrkande som berör precis den punkten. När det gäller bioenergin tycker jag att det är litet magstarkt av föregående talare att göra Vänsterpartiet ansvarig för de bristfälliga satsningar på bioenergiproduktion som den tidigare regeringen gjorde sig skyldig till. Så länge som jag i någon mån har sysslat med energipolitik och det vi kallar alternativa energikällor, har Vänsterpartiets linje varit att satsa mycket starkt på alternativa energikällor och däribland biobränslen. Om vi skall vara riktigt noggranna och ärliga har den nuvarande regeringen visserligen inte suttit så länge. Men några av de i regeringen ingående partierna träffade en uppgörelse om energin tillsammans med den föregående regeringen. Ansvaret sträcker sig litet längre tillbaks i tiden än vad Dan Ericsson i Kolmården vill göra gällande. Det resultat som kom ut av den energipolitiska uppgörelsen om biobränsle är ganska magert. Det är i grunden inte avgörande om litet extra medel anvisas för att öka engagemanget för att satsa på biobränslen. Det i grunden avgörande är faktiskt hur man utformar skatte och avgiftssystemet på det energipolitiska området. Där har vi hela diskussionen framför oss. Jag har inte fått klart för mig att den nya regeringen har för avsikt att föra en sådan energipolitik som verkligen ser till att befrämja biobränslen. Jag tycker tvärtom att det finns oroväckande tecken som tyder på att regeringen har för avsikt att komma med andra förslag. Det vore intressant om Dan Ericsson kunde undanröja de bekymren i kväll.
Herr talman! När det gäller den första frågan om ekologisk odling, framgår det klart i betänkandet att det redan finns möjligheter och förutsättningar. Som Åhnberg sade i sitt tidigare inlägg, kommer det mer om dessa frågor. Det finns fler förslag på det här området som det finns möjlighet för Vänsterpartiet att stötta i den fortsatta diskussionen och i en kommande propositionsbehandling. Vidare har vi frågan om biobränslen. Min poäng var ju att de tidigare socialistiska regeringarna under 1980-talet underlät att satsa på alternativa energikällor där biobränsle utgjorde en central del. De regeringarna hade ändå stöd av Vänsterpartiet. Jag menar då att det är litet magstarkt att hävda att den nya regeringen på ett halvår skall göra en sådan våldsam satsning att alla skall vara tillfreds. Det tar ju tid att lägga om politiken. Nu kommer det ändå en rejäl satsning på biobränslen. Jag vet inte vilka farhågor som Annika Åhnberg har. Men jag är trygg på den punkten. Jag vet att det kommer att bli en bra utveckling när det gäller biobränslen. Regeringen kommer att skapa goda förutsättningar för detta.
Herr talman! När det gäller de medel i syfte att stödja den alternativa odlingen vi diskuterar, är det inte sant som Dan Ericsson i Kolmården påstår, nämligen att resurserna redan används i det syftet. Det är korrekt att det finns några miljoner avsatta i statens budget att användas för alternativ odling. Men de resurserna är alldeles för knappa. Det handlar om kanske sammanlagt 2--3 milj.kr. De går inte heller till den del av verksamheten som vi har tagit upp i vår motion, nämligen förädling, distribution och marknadsföring. Det är inte korrekt att säga att det i dag finns utrymme för att pengarna skall användas på det sättet. Det är därför som det hade varit angeläget att riksdagen hade haft en tydligare mening på den punkten. Vi kan säkert vara överens när det gäller kritiken av den tidigare regeringen, dvs. att den inte hade en tillräckligt tydlig energipolitik, varken när det gällde att stimulera produktion av biobränslen eller beträffande skatter och avgifter eller signaler om kärnkraftens avveckling. Men detta kan väl inte vara ett rimligt skäl till att den nya regeringen skall kunna få fortsätta på samma sätt? Jag hoppas att det är riktigt som Dan Ericsson säger, nämligen att vi med tillförsikt kan se fram emot större satsningar på biobränslen. Det är oerhört angeläget. Vi i Vänsterpartiet har inga hämningar eller begränsningar när det gäller samarbete över partigränserna i dessa oerhört viktiga frågor. Tvärtom! Det är angeläget att många partier i riksdagen kan ena sig kring ökade satsningar på biobränslen. Om sådana förslag kommer, kan Dan Ericsson vara förvissad om att vi från Vänsterpartiets sida kommer att vara med och stödja dem.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att kommentera två anslag i budgeten för jordbruksdepartementet. Det ena gäller stödet till byggande av skogsvägar, och det andra gäller anslaget till djursjukvårdsavgiften. I bägge fallen har jag väckt en motion. Jag börjar med att beröra frågan om byggande av skogsvägar. Åke Selberg sade att skogsnäringen är en av våra viktigaste näringar. Jag tycker att det var blygsamt. Jag vill nog påstå att skogsnäringen, dvs. skogsbruk och skogsindustri, har en avgörande betydelse för vårt land. 300 000 personer. Av de privata ägarna bedrev under 1989 cirka 110 000 egen skogsverksamhet på fastigheten, vilket betyder att inkl. familjemedlemmar var det ca 150 000 människor som i en eller annan form berördes. Det säger sig självt att skogsnäringen då har mycket stor betydelse för glesbygderna och sysselsättningen där. Man brukar säga att 1 000 orter i vårt land anses vara helt beroende av skogsbruket. För att ytterligare understryka den vikt skogsnäringen har för vårt land kan jag tala om att exportnettot för skogsindustrin under 1990 var 52,7 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att landets verkstadsindstri, Volvo och Saab bl.a., hade ett exportnetto under samma period på 7,4 Därtill är vår skogsmark en allsidigt utnyttjad resurs. Den nyttjas av rennäringen, och där finns bär, vilt och andra nyttigheter. Turism och rekreation är andra intressen som nyttjar skogsmarken. Med detta som bakgrund framstår förslaget om att slopa stödet till skogsbilvägar som ett mycket hårt slag mot skogsbruket och andra intressen, därtill helt omotiverat med tanke på näringens ekonomiska bidrag till landets finanser. Om man säger att meningen är att skogsägarna själva skall betala vägarna, så är det inget annat än ett bevis på att man inte vet vad saken handlar om. Frågan står ju om vi skall få ett bra och behovsanpassat vägnät eller ett ineffektivt sådant med bristande naturvårdsanpassning. I en tid då man satsar miljarder på att förbättra infrastrukturen slopar man insatserna på en viktig del av skogsnäringens infrastruktur. När det så gäller finansieringen av detta anslag kan man med fog påstå att det är finansierat flera gånger om. Avgiften för ett lastbilsekipage är ca 15 kr. per mil. För ett år kan det röra sig om ca 250 000 -- 270 000 kronor. Skogsbilvägnätet i vårt land är f.n. ca 27 000 mil eller tre gånger så stort som det allmänna vägnätet. Sålunda betalar skogsnäringen åtskilliga miljoner i skatter och avgifter på sitt eget vägnät. Att hänvisa till att man har tagit bort skogsvårdsavgiften och att därför anslaget skall upphöra, tycker jag är befängt. Jag är väldigt förvånad över att få höra det argumentet från bl.a. Vad jag vet har man på vissa begränsade avsnitt av skogspolitiken direkt hänvisat till skogsvårdsavgiften som en finansieringskälla. När vi införde trygghetsförsäkringen för skogsbrukare hänvisade man till att reformen skulle finansieras av skogsvårdsavgiften. När man införde gallringsbidraget, som skulle ge så många sysselsättningstillfällen i skogsbruket, hänvisade man också till den finansieringskällan. Men någon direkt koppling mellan avgiften och anslagen på skogsbrukets område har mig veterligt inte funnits. Jag är väldigt förvånad över att den borgerliga regeringen nu hela tiden hänvisar till att man har tagit bort den finansieringskällan. Vad jag minns, fördes argumenteringen på ett helt annat sätt när de borgerliga partierna befann sig i opposition.

Det är ju en väldigt bekymmersam situation som bl.a. skogsvårdsstyrelserna har försatt sig i nu. Detta var om skogsbilvägarna. Sedan vill jag också säga några ord om förslaget att kraftigt höja djursjukvårdsavgifterna både då det gäller djur inom animalieproduktionen och då det gäller sällskapsdjuren. Det är helt klart, och det har poängterats från flera håll, att den här kraftiga höjningen kan få mycket allvarliga konsekvenser.

Det skulle bli särskilt lockande i djurtäta områden, där det skulle bli mycket lönsamt med privat verksamhet. Om organisationen slås sönder, innebär detta att vissa områden inte får behålla den veterinära servicen. I längden kan man då få en sämre djursjukvård, kanske på gränsen till vanvård. Höga avgifter kan ju avhålla djurägarna från att söka vård för sina djur och därmed utsätta dem för vanvård eller djurplågeri. En sådan utveckling går stick i stäv med vad som uttalats om hänsyn till djuren. Jag vill poängtera det Åke Selberg sade, att för närvarande utreds veterinärväsendet. Det är ju ett väldigt starkt skäl att inte nu rusa ut och höja de här avgifterna. Brunander. Jag vet inte om det var en eller två gånger som vi gav den socialdemokratiska regeringen bakläxa när den ville höja avgifterna på sin tid. Vi gick emot det med motiveringen att höjningen inte var bra för veterinärorganisationen och inte bra för djuren. Jag har väldigt svårt att förstå att centern på de tre år som jag har varit borta från riksdagen har övergett mängder av ståndpunkter som jag tycker var väldigt kloka och välmotiverade och nu intar ståndpunkter som går på tvärs emot de här intressena. Jag har förundrat mig mycket över att centern kan byta skepnad på så kort tid. Det skulle vara mycket intressant att höra om Lennart Brunander -- både som utskottets talesman och som centerpartist -- kan motivera den förändrade inställningen, bl.a.
Herr talman! För att börja med skogen och skogsägarna tycker jag att John Andersson gav en väldigt bra beskrivning av den betydelse som skogsnäringen har för Sverige, ur sysselsättningssynpunkt, för handelsbalansen och för en massa andra saker som vi använder den svenska skogen till. Det är alldeles klart att John kunde ge en bra beskrivning av det. Han är ju en person som kan det här mycket bra. Men det är naturligtvis fel att dra slutsatsen att för att man inte ger bidrag till skogsvägar skulle allt det här rasa samman. När man tar bort skogsvårdsavgiften, ger man ju skogsbruket möjligheter att sköta finansieringen på egen hand. Vi har också i utskottsbetänkandet pekat på att man kan pröva litet andra sätt att göra detta genom t.ex. direktavskrivning vid investeringar. Man kan ju ibland göra en del investeringar billigare, så det är inte på det viset att man förlorar alltsammans. Vi har också i olika sammanhang tagit upp att detta inte avbryts omedelbart. Möjligheten att lämna bidrag för nya projekt försvinner. Det finns 39 miljoner i budgeten för nästa budgetår, och det är inte omöjligt att det kommer att finnas pengar även senare budgetår för projekt som inte har hunnit bli färdiga. Jag förutsätter att de som har ansökningar inne och har fått löften kommer att bli behandlade på ett schyst sätt. Det är den utgångspunkt vi har. John Andersson säger att det kommer att bli ineffektivt när människor nu får bestämma själva hur man skall bygga vägar. Jag tror inte att människor är så ineffektiva. John Andersson pläderade i sitt anförande för skogsägarna som duktiga människor som gör en stor insats, och jag tror inte att de skulle bära sig så dumt åt när de bygger vägar. Jag tror faktiskt att man kan ge skogsägarna också det förtroendet. När det gäller veterinärorganisationen sade John Andersson att Centern hade en förfärlig massa kloka idéer för tre år sedan, när John Andersson själv var med här. Sedan dess har vi ändrat åsikter, sade han. Där ser John Andersson att det är ödesdigert att vara borta från riksdagen! Skämt åsido, djursjukvårdsavgiften är faktiskt till för att hjälpa de djurägare som finns i djurglesa områden. Man kan inte göra jämförelsen mellan en distriktsveterinär och en privatpraktiserande. Distriktsveterinären har en grundlön i botten från staten, och djursjukvårdsavgifterna är till bl.a. för att utjämna mellan de djurtäta och de djurglesa områdena. Från den synpunkten är inte djursjukvårdsavgifterna negativa för glesbygden, utan tvärtom. Jag kan erkänna att jag inte tycker att detta är något särskilt roligt förslag. Man kunde gärna ha väntat. Nu är förslaget framlagt, och vid diskussionerna i utskottet kunde vi inte hitta något annat sätt att lösa detta på. Därför har det fått bli på detta vis. Men det är ingen katastrof.
Herr talman! Det är väl inte frågan om ifall skogsägarna själva skall bestämma eller ej när det gäller skogsbilvägarna. Detta är ett sätt att ge ett bidrag till skogsnäringen. Det finns enligt skogsstyrelsen ett behov av ett anslag på 250 milj.kr. om året. Det är egentligen en mycket blygsam summa vi diskuterar utifrån det behov som finns. Här är det frågan om att stimulera så att man får ett vägsystem i skogen som är anpassat till de krav naturvården ställer och så att man över huvud taget får till stånd några skogsbilvägar. Om det finns 15--20 olika fastighetsägare finns möjligheten att de bygger 15 olika korta vägar. Detta är ett sätt att se till att man i stället får en lång väg, som blir mycket billigare och även effektivare från skogsbrukssynpunkt. Sedan tröstar Lennart Brunander mig med att det finns anslaget 39 miljoner. jag har inhämtat upplysningar om de planer som finns och de förrättningar som har hållits. Man har på olika stadier redan godkänt att bidrag skall ges till projekt. Det handlar om bidrag på 80 miljoner som har utlovats för skogsbilvägar. Då är det inte mycket att komma springande med 39 miljoner. Det kan bli ganska intressant när skogsvårdsstyrelsens tjänstemän skall reda ut varför inte pengarna har kommit. Sedan har vi detta med djursjukvårdsavgiften. Lennart Brunander säger att jag inte skall överdriva storleken, och han ser inte detta som någon katastrof. Men det gjorde vi faktiskt förut, när man föreslog mycket blygsammare höjningar. Då var vi många som tyckte att det kunde bli katastrof. Nu gör man en kraftig höjning och försöker förklara att detta inte kommer att medföra några problem. Det är ett felaktigt sätt att försöka lura sig själv, att hålla på med den argumentationen.
Herr talman! John Andersson säger att de 40 miljonerna är en blygsam summa. Ja, det är en blygsam summa om man sätter den i relation till det som skogsbruket får tillbaka genom att man slopar skogsvårdsavgiften. Men sedan säger John Andersson att det som man har lovat och är planerat rör sig om 80 miljoner. 39 miljoner är det som rör nästa budgetår. Vad som kommer senare kan jag inte gå in på här. Jag kan inte bedöma summan på 80 miljoner. Men jag utgår från att de ansökningar som har gjorts för projekt där löften har givits kommer att behandlas på ett schyst sätt. Jag har inte sagt att det inte är några problem när det gäller djursjukvårdsavgiften. Det är alldeles klart att det alltid blir problem när någonting blir dyrare. Jag erkänner att jag inte tycker att detta är världens bästa förslag. Men det var det vi hade att hantera från regeringen, och vi måste göra det. Vi hade en diskussion i utskottet om att lyfta bort detta, men de förslag som kom från oppositionen var av den karaktären att det inte gick att gå på dem. Därför har vi kvar detta förslag. Jag vill nog hävda att det inte är så förfärligt märkvärdigt, även om det blir dyrare. Men det känns inte särskilt skönt. Det är någonting som jordbruket utan vidare klarar. Distriktsveterinärerna har varit bekymrade för de djur som inte tillhör jordbruket. Man kan tycka att det är viktigt att det finns en veterinärservice för dem, och det skall naturligtvis finnas. Men de har nytta av veterinärorganisationen, och det är rimligt att de tar sin kostnad.
Herr talman! Lennart Brunander försöker åter lugna mig med att jordbruket kommer att klara dessa avgiftshöjningar. Det är möjligt att jordbruket gör det. Men jag tror säkert att jordbrukets utövare inte ser denna höjning med någon större glädje. Jag befarar att Lennart Brunander har tappat litet av kontakterna med jordbrukets utövare, eftersom han kan göra ett sådant uttalande. Jag gör inte någon koppling mellan de 40 miljonerna och skogsvårdavgiften. Jag tror inte att man kan göra det. Det handlar om två olika saker. Borttagandet av skogsvårdsavgiften var ett sätt att förbättra lönsamheten inom skogsbruket. Jag tror att vi framför allt i Norrlands inland får vidta ytterligare åtgärder för att förbättra lönsamheten, utöver ett slopande av skogsvårdsavgiften. Det är inte de ljusaste vyer som nu målas upp, när man från industrins sida säger att man inte skall hämta virket längre än 17 mil från kusten. Det kommer att behövas åtskilliga åtgärder för att vi skall få ett skogsbruk även i fortsättningen i inlandet. Jag gör inte den kopplingen, och jag vill påstå att vi aldrig har gjort någon koppling mellan skogsvårdsavgiften och dessa anslag. Vi gjorde en koppling i fråga om vissa anslag. T.ex. när Anders Dahlgren införde gallringsbidrag höjdes avgiften för att finansiera just den åtgärden. Men en automatisk koppling mellan alla anslag på skogsbrukets område och skogsvårdsavgiften har vi aldrig gjort. Det är ett senare påfund sedan den borgerliga regeringen tillträdde.

Herr talman! Miljöfrågorna framstår för oss socialdemokrater som en av de allra viktigaste framtidsfrågorna. Tyvärr har vi efter regeringsskiftet fått uppleva att arbetet för en bättre miljö helt och hållet har stannat upp. Vi kan också konstatera att vi inte kommer att få någon övergripande miljödiskussion här i dag, eftersom behandlingen av de miljömotioner som lagts fram har smulats sönder av den rådande fördelningen till olika utskott. Så finns exempelvis endast 5 av 52 attsatser i vår partimotion behandlade i detta betänkande. Det är helt otillfredsställande och understryker kravet på ett särskilt miljöutskott i riksdagen. Vad vi i dag skall behandla är de frågor som har anknytning till budgetpropositionen. Eftersom den inte innehöll särskilt mycket om miljö blir det inte heller någon diskussion som kan klarlägga regeringens politik för framtiden. Vi får emellertid ytterligare ett tillfälle senare i vår, där vi hoppas få veta samtliga regeringspartiers inställning. Ironiskt nog sker detta på grund av att regeringen har lagt en förannonserad, för miljön viktig proposition i skrivbordslådan och därmed gett jordbruksutskottet tid att behandla andra motioner. Socialdemokraterna har reserverat sig på fem punkter i betänkande JoU13. I reservation 1 yrkar vi ytterligare 11 milj.kr. med anledning av ökade kostnader för vård och förvaltning av naturreservat. Arealen kommer nämligen att bli större än vad som förutsattes vid beslutet våren 1991. Det är för oss helt självklart att de områden som anses så viktiga att de skall skyddas också måste skötas. Den skötseln kan också ökas genom de åtgärder som föreslås i reservation 2. I den nuvarande arbetslöshetssituaionen borde beredskapsarbeten i mängd kunna skapas i naturvårdens tjänst. Inte heller detta vill utskottsmajoriteten acceptera utan håller envist fast vid att det räcker bra som det är. Jag vill gärna fråga Lennart Daleus om han inte tycker att det skulle vara värdefullt att kunna ge sin partikollega arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund den draghjälpen. När den frågan behandlades förra året ökade riksdagen på utskottets förslag till anslag med 20 milj.kr. I år skulle alltså situationen ha blivit så mycket bättre att man inte ens vill nå upp till den ursprungliga planmässiga ökningen. Vad är det som förändrats så sedan förra året? Vad är det som enligt regeringens uppfattning har blivit så mycket bättre? I reservation 4 begär vi en redovisning av de erfarenheter som man fått av stödet till landskapsvårdande åtgärder. Detta är helt i enlighet med det livsmedelspolitiska beslutet 1990. Det är bra att regeringen är uppmärksam på dessa frågor, men vi vill att även riksdagen skall få ta del av erfarenheterna för att rätt kunna bedöma hur stödet skall utformas i fortsättningen. Slutligen till reservation 5. Vi vill ha en redovisning av de konsekvenser för svenskt skogs och jordbruk som konventionen till skydd för den biologiska mångfalden kommer att leda till. Vi menar att det skulle öka tilltron till det svenska intresset om man redovisar detta före Rio-konferensen. Utskottsmajoriteten hänvisar till att miljöministern förväntar sig en fortsatt stark aktivitet inom FN:s miljöprogram bland arbetsgrupper och kommittéer samt att Sverige aktivt kommer att delta i det internationella arbetet. Det är faktiskt inte riktigt samma sak. Vårt förslag gäller de svenska insatserna i Sverige. Det krävs om man vill bli tagen på allvar att man är beredd att också dra konsekvenserna på hemmaplan. En första insats bör vara att för riksdagen redovisa de konsekvenser som konventionen kommer att leda till. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1,2,3 och 5. Jag står naturligtvis bakom också reservation 4, men för att visa min goda vilja att spara kammarens tid vid voteringen avstår jag från att yrka bifall till den.

Herr talman! Representanter för vänsterpartiet har i många sammanhang i debatter om betänkanden som handlat om miljöfrågor och i interpellationer tagit upp problemet med försurning av skogar och sjöar. Det är en av de viktiga punkterna i vår meningsyttring till detta betänkande. Jag skall fatta mig mycket kort. Kalkningsverksamheten är en nödåtgärd som i bästa fall kan bromsa upp den försurning som sker i stora delar av landet. Norrlands inland är hårt drabbat, men också den del av Sverige som jag kommer från och representerar, nämligen södra och sydvästra Sverige. Vår bedömning är att det redan nu behövs extra medel för att kalka främst skogsområden men också vatten. Det är inte tillrådligt att vänta på de utvärderingar som utskottsmajoriteten hänvisar till. Med detta yrkar jag bifall till den hemställan som finns i meningsyttringen av Annika Åhnberg vid mom. 7 om ett ökat anslag för kalkning om ytterligare 30 043 000 kr. Jag yrkar också bifall till kravet på ett engångsanslag om ytterligare 100 milj.kr vid mom. 10 för investeringar på miljöområdet. Medlen skall användas för att förvärva mark till naturvårdsområden. Jag nöjer mig med detta.

Herr talman! Inga-Britt Johansson betygar sitt och sitt partis engagemang i miljöfrågorna. Det är självfallet alltid skönt att höra att allt fler partier sluter upp för miljöarbetet. Men man skall kanske inte göra det med den förmätna attityd som Inga Sanningen är den att under de gångna decennierna då miljöfrågorna har växt fram till en stor och viktig politisk fråga kan man, milt uttryckt, inte säga att det är Socialdemokraterna som gått i främsta ledet i kampen för miljön. Jag tillhör själv dem som var med i början på 70-talet när vi bildade nya miljöorganisationer, gick i armkrok och när Björn Gillberg tvättade skjortan i Prädd. Inte var det socialdemokrater man då återfann på de miljömässiga barrikaderna. Om man ser till de frågor som har framstått som några av de främsta på miljöområdet hörde tveklöst frågan om kärnkraften till dem som dominerade miljöengagemanget i landet. Inte kunde man hitta Socialdemokraterna i främsta ledet i arbetet för att förnya energisystemet och ersätta kärnkraften. Det som vi i dag diskuterar väldigt mycket på miljöområdet är hur vi skall hantera miljöfrågorna. Vi sätter i dag t.ex. de ekonomiska styrmedlen långt fram i det arbetet. Jag satt med i en utredning som hette miljö och naturresurskommittén som var initierad av Centerpartiet och som blev klar en bit in på 80-talet. Så sent som 1983 reserverade sig Socialdemokraterna mot användning av ekonomiska styrmedel i miljöarbetet. Det tyder knappast på någon framsynthet på miljöområdet. I dag talar vi mycket berättigat om biotekniken och dess miljöanknytning. Inte finns Socialdemokraterna med i arbetet med att föra in denna nya fråga som en väsentlig och viktig del i vårt miljöarbete. Inga-Britt Johansson säger också med referens till det betänkande vi i dag diskuterar att frågorna har smulats sönder, som hon uttryckte det, i fördelningen mellan utskott. Det resonemanget bekräftar bara att Socialdemokraterna inte riktigt har förstått det väsen som miljöfrågorna i dag rymmer. Miljöfrågorna har sprängt sektorsgränserna. Vi kan i dag inte tala om att hantera miljöfrågorna isolerat i något organisatioriskt sammanhang vare sig det är fråga om ett utskott eller för den delen ett departement. Sanningen är att miljöfrågorna tränger igenom alla samhällssektorer, och det är inte mer är rätt och rimligt att också alla utskott i riksdagen därför återfinner frågor som har en tydlig koppling till miljöarbetet. Det är enbart riktigt att sektorsgränserna på det sättet har blivit utsuddade. Nu ligger, säger Inga-Britt Johansson, ett länge emotsett regeringsförslag i byrålådan, och det har skapat arbetsutrymme i jordbruksutskottet. Sanningen är den att när man tittar närmare på det material som fanns i byrålådorna när den nuvarande regeringen kom till arbetet visar det sig att det inte räcker med det underlaget för att lägga fram förslag som har den bredd som de förtjänar när de sätts in i rätt sammanhang, och till de frågorna hör förpackningsfrågorna. Man måste tala om förpackningsfrågorna i ett avfallssammanhang -- eller kalla det gärna ett kretsloppssammanhang -- och dit hör många andra frågor. Man kan väl därför snarare säga att regeringen nu måste ta nya initiativ för att koppla det underlag som fanns till de riktiga ambitioner som regeringen nu har att sätta in förpackningarna, avfallet, i rätt sammanhang, i ett kretsloppssammanhang, någonting som den tidigare regeringen inte förmått göra. Inga-Britt Johansson nämnde sedan konventionen om biologisk mångfald. Hon sade inte konventionen om biologisk mångfald och bioteknik, som ju är den riktiga beteckningen på innehållet i den konvention som man nu arbetar med. Det är väl ändå att kräva litet väl mycket synskhet av regeringen att säga att regeringen nu skall redovisa effekterna för svenskt vidkommande av en konvention som ännu inte är färdig. Vore det inte bättre att konventionen blev klar och att man med utgångspunkt i den sedan tog de riktiga och berättigade tagen för att omforma den till riktiga åtgärder också på svensk botten -- det må gälla biologisk mångfald, som måste värnas, och det må gälla kopplingen mellan den moderna biotekniken och miljöfrågorna? Jag kan försäkra Inga-Britt Johansson att just de frågorna har en mycket hög prioritet i regeringens arbete. Jag är övertygad om att Inga-Britt Johansson kommer att få anledning att återkomma till en diskussion om de här frågorna när regeringen i sin tur återkommer till riksdagen med förslag om just hur man skall förfara i de viktiga miljöfrågor som hittills inte har fått den tidigare regeringens uppmärksamhet. Jag vill, herr talman, till slut nämna något om de frågor som också finns i utskottets resonemang och som baserar sig på regeringens förslag när det gäller stöd till miljöorganisationer i det internationella arbetet. Jag tycker att det kan vara värt att här i kammaren uppmärksamma och betona att de svenska miljöorganisationerna bedriver ett mycket viktigt arbete när det gäller det internationella miljöengagemanget och att de svenska miljöorganisationerna har en framskjuten ställning. Trots den tidigare regeringens förslag här i riksdagen lyckades en majoritet förra året åstadkomma ett markerat stöd till bl.a. internationella försurningssekretariatet, ett stöd som nu fullföljs i regeringens förslag. Det är ett viktigt arbete, och det förtjänar uppmärksamhet och stöd liksom annat internationellt arbete som de svenska miljöorganisationerna bedriver, inte minst riktat till Europa -- det må gälla Östeuropa eller länderna inom EG. Herr talman!

Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i jordbruksutskottet betänkande nr 13.
Herr talman! Jag kan berätta för Lennart Daléus att jag började tidigare än på 70-talet -- jag började 1968, när Hans Palmstiernas bok Plundring, svält, förgiftning kom -- med att starta en mängd studiecirklar där vi diskuterade miljöfrågorna och framtiden med utgångspunkt i den boken. Miljöfrågorna är alltså inte nya inom socialdemokratin. Det fanns kända socialdemokrater som långt tidigare -- redan på 40 talet -- skrev böcker om miljösituationen och vad som behövde göras i framtiden. Sedan kan vi alla hålla med om att det har gått långsamt, inte bara hos oss utan i de flesta partier. Ett tydligt exempel på hur långsamt det går ser vi just nu i centerns arbete i regeringen. Jag tror det var SAF-tidningen -- men jag är inte säker; det kan också ha varit Ny Teknik -- som i senaste numret betygsatte regeringen och de olika departementen. Där fick miljödepartementet en etta -- det var det lägsta man kunde få. Tidningen hade samma utgångspunkt som vi har i vår kritik, nämligen att det icke har kommit någonting från miljödepartementet sedan regeringen tillträdde. Nu har vi hört av massmedia att det kommer 500 miljoner i kompletteringspropositionen. Men allt det som det stod om i gröna bilagan, som ju egentligen var en beskrivning av redan beslutad politik, har vi inte sett så mycket mer av. Lennart Daléus säger också att vi inte har förstått frågorna när vi säger att det behövs ett miljöutskott i riksdagen -- miljöfrågorna måste genomsyra arbetet överallt. Okej, de skall genomsyra arbetet överallt, men det hindrar ju inte att vi behöver ett ställe där de övergripande frågorna diskuteras och där man drar upp riktlinjerna för miljöpolitiken, på det sätt som man hade hoppats att miljödepartementet skulle göra men inte gör. I och med att miljödepartementet inte har tagit upp frågorna gör de andra departementen ingenting heller -- det händer ingenting över huvud taget. När det slutligen gäller konventionen och behovet av att klargöra konsekvenserna är det vår bestämda uppfattning att vi redan nu när vi ser åt vilket håll konventionen lutar kan redogöra för de konsekvenser som den kommer att få för svenskt skogs och jordbruk och säga att vi är beredda att ta de konsekvenserna; vi kommer att verka för att åtgärderna så snabbt som möjligt genomförs i Sverige. Det kommer att ge de svenska insatserna på konferensen mer styrka än de annars skulle ha.
Herr talman! Jag betvivlar inte engagemanget hos enskilda personer med socialdemokratisk hemvist, ens genom årtiondena. Vad jag kritiserade var att det socialdemokratiska partiet i sin politiska utövning under många tiotal år inte har förmått att ta till sig eller föra en stark och riktig miljöpolitik. Det var min kritik. Jag är fullt medveten om att flera enskilda personer med socialdemokratisk bakgrund har haft ett engagemang, men det är två skilda saker. Centerpartiet har förmått att ha såväl individer som en partipolitik med just detta starka miljöengagemang. Sedan är jag inte så orolig för den betygsättning som från tid till annan förekommer i tidskrifter av skiftande karaktär av det arbete som bedrivs i miljödepartementet. Det intressanta är om man lyckas ge miljöfrågorna en stark position i regeringens arbete. Inga-Britt Johansson vet lika väl som jag att t.ex. de riktlinjer som vi just nu efterlyser tidigare inte återfunnits exempelvis som bilagor till finansplanen. Det är en åtgärd t.ex. Jag har därutöver i en tidigare debatt med företrädare för Socialdemokraterna här i kammaren pekat på många åtgärder av rent konkret praktisk karaktär som har vidtagits i regeringens arbete, t.ex. åtgärderna i samband med grönområdet i Stockholms norra del, Hagaområdet, som jag nämnde vid det tillfället. Till det skall man lägga att den stora miljöhändelse som miljövärlden i dag ser fram emot är konferensen i Rio, den som kallas UNCED. Jag kan lova Inga-Britt Johansson att det svenska arbetet -- som rent definitionsmässigt kräver arbete -- är mycket starkt inför den konferensen och att Sverige ligger mycket långt framme när det gäller förslag, åtgärder och engagemang, vilket också bekräftas av det internationella miljösamfundet. Där råder det inget tvivel om att Sverige driver de här frågorna, ett arbete som uppenbarligen och alldeles självklart kräver engagemang. Det viktiga är ju att regeringen, på alla områden som genomsyras av miljöfrågorna, såsom energiområdet, trafikområdet och liknande, har ett aktivt miljöarbete. Inga-Britt Johansson vet att det är ett arbete som centern driver och har lyckats med.
Jag vill påminna Lennart Daléus om att när det gäller många av de frågor där Sverige har varit föregångare har de drivits igenom av en socialdemokratisk regering, och alltså med vänstermajoritet i riksdagen. Det började med inrättandet av naturvårdsverket 1972. Jag ställde två frågor i mitt inledningsanförande som Lennart Daléus inte har svarat på. Den ena frågan gällde varför centern inte kan ställa upp på att man använder beredskapspengar till att inrätta beredskapsarbeten i naturvårdens tjänst. Den andra frågan gällde vad som har blivit så mycket bättre när det gäller kalkningen, att man inte har tagit med den ursprungliga, planmässiga ökningen i årets budget. De frågorna fick jag inget svar på. De är naturligtvis små detaljer i den övergripande diskussionen, men jag skulle ändå vilja höra Lennart Daléus svar på de två frågorna. Jag tvivlar inte alls på att man lägger ner ett stort arbete på Rio-konferensen -- ett arbete som också påbörjades under den förra majoritetens tid -- men det arbetet får ju inte innebära att man inte gör någonting här hemma. Lennart Daleus påstår att det genomsyrar regeringens politik. Han kanske kan ge några konkreta exempel på nya frågor som kommit upp efter regeringsskiftet. Jag kan inte komma på en enda sådan ny fråga.